Herr talman! Jag har en fråga att ställa till statsrådet Lejon. I går kunde vi läsa i tidningarna att handelsministern och Marit Paulsen hade blivit attackerade med tårtor av två personer som troligtvis är syndikalister. Pajkastning ter sig i ett första skede kanske inte så allvarligt. Om det sker på cirkus kan det vara mindre allvarligt. Men enligt min mening är det mycket allvarligt att man på detta sätt försöker framföra sina åsikter. Dessa protestaktioner ökar i vårt land. Under senaste ministermötet i Norrköping brände en grupp personer - de följde ATTAC-rörelsen - en EU flagga, och man skrek slagord. Jag är mycket oroad av denna utveckling. Min fråga till statsrådet Lejon är vilka åtgärder ministern tänker vidta för att stoppa denna typ av aktioner, som definitivt skamfilar den demokratiska processen i vårt land.
Herr talman! Också jag oroas över utvecklingen i Sverige när det gäller demokratin. Det finns hot mot demokratin, och utvecklingen visar faktiskt ibland på en del oroande tecken. Pajkastning i politiken, brukar man säga, förekommer alldeles för mycket från talarstolar. Det är en sorts pajkastning - med ord - som jag tror fyller en viss funktion. Men det gäller inte det vi såg hända i tisdags kväll. Jag var själv med på mötet. Man blir naturligtvis väldigt illa berörd som privatperson. Man känner sig kränkt, och tusen tankar far genom huvudet. Vad skulle det kunna betyda i andra situationer? Precis som Anne-Katrine Dunker tar upp är det också en fråga av betydligt vidare innebörd. I en demokrati måste vi respektera varandra, och vi måste också inse värdet av orden och samtalets betydelse. Vi ska övertyga med ord, argument och fakta och inte med pajkastningar. För att förändra situationen och för att fördjupa den svenska demokratin tror jag att det viktigaste är att inse att vi inte kan gå en väg som innebär att vi ökar antalet stängsel och galler och minskar dialogen. Vi ska tvärtom gå i den andra riktningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag tycker att det var ett väldigt luddigt svar. Jag frågade vilka åtgärder ministern tänkte vidta, och hennes svar stämmer överens med det uttalande ministern gjorde efter attacken. Hon sade att det inte är ett särskilt effektivt sätt att förändra världen. Jag frågar igen vilka praktiska åtgärder ministern tänker vidta. Vi har ytterligare ett antal ministermöten och stora toppmöten i vårt land under vårt ordförandeskap, och det vore förödande om nästa attack sker med vapen som kanske är allvarligare än tårtor.
Herr talman! Självklart har regeringen och de som är ansvariga för säkerheten vid alla sorters officiella möten som äger rum i Sverige under ordförandeskapet med sig dessa aspekter. Det var så före det som hände i Lund, och det gäller naturligtvis också för framtiden. Jag kan inte i detalj gå in på polisens och rättssamhällets vardagliga uppgifter när det gäller att borga för säkerheten vid mötena. Vad jag däremot kan försäkra Anne-Katrine Dunker och alla övriga som oroas av sådana tendenser om är att regeringens hela arbete inför ordförandeskapet har gått ut på att se till att vi ska undvika sådana våldsyttringar som har förekommit tidigare vid olika toppmöten. Vi ska aktivt bjuda in till dialog och skapa arenor för att låta NGO:er möta ministrar och företrädare i officiella sammanhang vid olika EU-möten. Det är ett mycket konkret sätt att skapa goda förutsättningar för dialog under ordförandeskapet men också i alla övriga officiella sammanhang. Det ska vara ett aktivt öppet förhållningssätt för att understryka dialogens betydelse.
Herr talman! I måndags var dalabänken inbjuden till en kulturministern närstående länstidning i Dalarna. Det var en bra träff i alla delar. En uppgift som vi fick upprörde mig mycket. Från den 1 april - det är inget aprilskämt - ställs drygt 300 glesbygdshushåll i Dalarna utan sin tidning på lördagarna. Det är ett första steg. Görs inget kommer ytterligare indragningar. Dalasiffrorna, sedda över landet, gör att tio tusentals glesbygdsbor riskerar att ställas utanför en självklar rätt till samhällsinformation. Det är upprörande. Det måste vara en medborgerlig rättighet att ha tillgång till sin tidning även om man bor i glesbygd. Orsakerna är flera. Bl.a. kräver Posten full kostnadstäckning. Det är i vanlig ordning glesbygdsbon som drabbas.
Herr talman! Nej, jag tycker inte att det är rimligt att man inte ska kunna få en daglig tidning på lördagarna. Jag tycker inte att det ska vara Postens sak att se till att sexdagarstidningar förvandlas till femdagarstidningar. Vi för naturligtvis samtal med Näringsdepartementet, som har ansvaret för Posten i de här frågorna, inom Regeringskansliet. Framför allt vet jag att Tidningsutgivareföreningen för samtal med Dalarna sitter i presidiet för Tidningsutgivareföreningen. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna åstadkomma en ordning som innebär att det i så fall är läsarna, inte distributörerna, som förändrar utgivningsperioderna för våra dagliga tidningar. Man ska ha en morgontidning i brevlådan även uppe i Malung på lördagarna. Jag kommer att göra vad jag kan för att åstadkomma en sådan ordning. Men det kommer inte att vara helt lätt. Vi kommer att behöva hjälpas åt för att åstadkomma detta. Men det är en mycket viktig fråga.
Herr talman! Då är vi överens om att detta är helt otillständigt. Det som nu händer från den 1 april i Dalarna, och säkert på många andra ställen runtom i landet, är någonting som inte får hända. Då är det bråttom med att vidta åtgärder. Det är bråttom med att se till att det fortsätter att vara lika villkor oavsett var man bor i landet. Kulturministerns klart uttalade inställning är alltså att man ska ha en möjlighet att ta till sig samhällsinformation, och då är det väldigt nödvändigt att man löser den här frågan och att det görs mycket snabbt. Jag tror att det måste diskuteras hur Posten ska se på sin avgiftspolitik. Det kan kanske t.o.m. röra sig om ett glesbygdsstöd för lördagsdistribution. Jag är inte rätt man att tala om vilka åtgärder som ska vidtas, men de måste komma - annars riskerar det att gå i helt fel riktning när det gäller möjligheterna att ta del av medier och information.
Herr talman! Distributionen av papperstidningar är ett problem och har varit det under några år. I en del fall i storstadsområdena handlar det om att man har svårt att rekrytera tidningsutbärare. I mer glesbebyggda delar av landet handlar det rätt ofta om priset på utdelningen, framför allt lördagsutdelningen. Det här är en mycket komplex fråga. Samtidigt vet vi att det medium som vi medborgare ägnar mest tid åt varje dag fortfarande är läsningen av morgontidningen i pappersform. Jag hoppas att detta ska vara ett argument för tidningsutgivarna och för oss i Regeringskansliet, som har att hantera denna fråga i förhållande till exempelvis Posten. Jag tror att vi får anledning att återkomma till denna fråga. Precis som Kenneth Johansson sade är detta något som inte bara gäller för Dalarna utan för flera större skogslän.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Lövdén. I en skriftlig fråga till minister Messing undrade jag varför inte boendefrågorna var en del av den regionalpolitiska utredningen. Hon hänvisade till minister Anledningen till frågan var den mycket dystra befolkningsprognos som utredningen visade på för många av landets kommuner fram till 2010. I kommuner där befolkningen minskar med mer än 10 % finns ett fyrtiotal kommunala bostadsföretag som kommer att bli en enorm ryggsäck för dessa kommuner. SABO har räknat ut att det kommer att kosta så där 4 miljarder för dessa kommuner fram till 2010, av olika anledningar. Det här kan slå hårt mot vård, skola och omsorg i kommunerna om inget görs. Jag frågar därför ministern hur han ser på det här problemet.
Herr talman! Den fråga som Owe Hellberg tar upp är naturligtvis ett väldigt allvarligt bekymmer, som regeringen också tar på stort allvar. Vi har hittills avsatt 2 miljarder för att hjälpa de kommuner som har problem med sina bostadsföretag till följd av många tomma lägenheter, vilka är ett resultat av befolkningsutflyttningen. Nu är jag kanske inte lika dyster som den regionalpolitiska utredningen är, eller som SABO är i sin konsekvensanalys. Jag tror inte att man bara kan räkna fram befolkningsprognoser och ta dem som absolut sanning. Det går faktiskt att påverka utvecklingen också för en enskild kommun. Det ser vi exempel på. Den regionalpolitiska propositionen, som regeringen ska presentera i höst, syftar också till att skapa bättre tillväxtförutsättningar i de delar av landet som nu har problem med en vikande befolkning. Men regeringen tar allvarligt på situationen. Vi har naturligtvis beredskap för att kunna gå in med ytterligare insatser utöver vad vi har gjort om det skulle visa sig nödvändigt.
Herr talman! Den bostadsakuten är ju på väg att stänga nu. Problemet är att det föds för få barn och dör för många gamlingar i de här kommunerna, och då blir det negativa siffror. Det är nog ganska rimliga befolkningssiffror som man har nämnt i utredningen, och SABO:s förslag är nog faktiskt inte så felaktiga. Vi får väl hoppas att vi kan vända utvecklingen, både ministern och jag, på olika sätt. Men frågan är hur ministern ser på det här med bostadsakuten. Ska den öppna igen, eller ska det ske andra åtgärder? Det måste till något stöd till de här kommunerna, annars kommer det att bli problem med skola, vård och omsorg före 2010.
Herr talman! Jag sade i mitt tidigare svar att utvecklingen inte är ödesbestämd. Det går att påverka utvecklingen. Jag trodde kanske att det parti som Owe Hellberg representerar också hade den inställningen och inte den mer uppgivna attityd som jag tycker präglar Owe Hellbergs frågeställningar. Vi har varit överens om den budget som vi lade fram i höstas. Där säger vi att vi ska fundera över i vilka former vi ska följa upp Bostadsdelegationens arbete. Vi har avsatt 2 miljarder. Det är ungefär det utrymme vi nu beräknar för att stödja de kommuner som har en besvärlig situation med sina bostadsbolag. Men vi har en beredskap för att fortsätta arbetet om det skulle visa sig nödvändigt. Vi sitter just nu och funderar över i vilka former.

Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Lejon. Sveriges demokratiska tradition krockar ju med andra länders traditioner i EU-samarbetet, inte minst på öppenhetsområdet. Jag deltog t.ex. i dag i ett sammanträde med socialförsäkringsutskottet. Jag har här i min hand några av de offentliga handlingar vi fick, och som ni ser är de kraftigt nedstrukna. Det är en följd av detta. Vi har inte ens nått halvtid i ordförandeskapet. Ändå verkar det som om regeringen har gett upp i fråga om att kunna nå en uppgörelse som är bra om öppenheten, en uppgörelse som präglas av just den svenska öppenhetstradition som vi står för till skillnad från stängdhet och slutenhet. Få saker är väl så viktiga som öppenheten för en rak, effektiv, rättvis och trygg demokrati. Vad avser statsrådet göra på de kommande ministerrådsmötena för att säkerställa en sådan positiv utveckling för framtiden, om man nu har gett upp för ordförandeskapsperioden?
Herr talman! Jag förstår faktiskt inte alls varifrån Johan Pehrson får bilden av att regeringen har gett upp. Det är tvärtom. Detta är någonting vi alla delar - uppfattningen om öppenhetens betydelse som en av grundbultarna i den svenska demokratin, liksom vikten av att de europeiska medborgarna ges en möjlighet att få tillgång till dokument, att den europeiska unionen blir mer öppen. Det är också så regeringens arbete har varit inriktat. Under hela processen, från det att vi skrev in bestämmelsen i Amsterdamfördraget om att unionen måste bli öppen, har regeringen arbetat aktivt för detta, många gånger hand i hand med svenska parlamentariker i Europaparlamentet, från alla partier. Vi har under hela förra året aktivt arbetat, både på den politiska nivån och på tjänstemannanivån, för att bygga under för ett gott resultat under vårt ordförandeskap. Nu använder vi alla ansträngningar, både på tjänstemannanivå och på det politiska planet, för att försöka åstadkomma bästa möjliga lösning under vårt ordförandeskap, helst inom tidsramen före den 1 maj. Men motståndet är tufft. Vi vet att vi har olika uppfattningar och olika föreställningar om vad som är möjligt att åstadkomma. Men att regeringen skulle ha gett upp kan jag klart dementera.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag inser självklart att statsrådet och den goda företrädaren för öppenheten i övrigt inte har gett upp i samarbetet. Däremot har man gett upp tron på att man når ett resultat under ordförandehalvåret. Man verkar lite väl om sig om att det ska vara "succé" som står som rubrik på de verksamheter man företar under ordförandeskapet. Det handlar om en ganska tuff konflikt här. Det är grundbulten. Man har en helt annan syn på öppenhet i de här länderna, många länder som har fördelar på andra sätt i sin demokratiska tradition där Sverige kanske är lite svagare. Här är öppenheten fundamental. Vågar regeringen ta en rejäl konflikt? Vi vet alla vilka länder det handlar om. Kan ministern tänka sig att lite tuffare skälla ut några kanske?
Herr talman! Jag försöker gärna svara på detta. Jag kan försäkra Johan Pehrson att regeringen vågar ta vilka konflikter som helst på denna punkt och att vi redan har varit inblandade i ett antal sådana, utan att närmare gå in på detaljer i dessa.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kulturministern. Det är den 8 mars i dag, dvs. kvinnornas dag. Då vill jag lyfta fram en fråga som rör just kvinnor. Det finns en allmän känsla av att våld mot äldre kvinnor ökar. Det kan t.ex. vara från make eller t.o.m. från vuxna barn. De här kvinnorna är extra utsatta, eftersom allt talar för att de inte polisanmäler och söker hjälp hos kvinnojourerna och i socialnämnderna. Vad kan ministern tänka sig för åtgärder för att det här stora och besvärliga problemet ska uppmärksammas och kunna åtgärdas?
Herr talman! Tack, Susanne Eberstein, för denna tydliga kvinnofråga denna dag. När det gäller lagstiftningen på detta område infördes det i slutet av 90 talet ett nytt brott i lagstiftningen, grov kvinnofridskränkning. Det här är steg 1. Då det gäller lagstiftningen är vi alltså väl försedda. Nu är vi på väg mot steg 2. Det handlar om en ny brottsofferproposition, som kommer att läggas fram inom de allra närmaste dagarna. Den går ut på att alla berörda myndigheter ska få en förmåga och en stimulans att informera alla berörda myndigheter som har med dessa kvinnor att göra och få dem att våga anmäla och fullfölja sina anmälningar, så att de klart får för sig vad som händer om de driver processen vidare. Vi tror att detta är en mycket viktig punkt. Steg 3 är att vi också nu utreder möjligheten att öka skyddet för de kvinnor som har relationer till män som har besöksförbud. Vi vill inte inskränka dessa misshandlade kvinnors frihet, utan vi vill i så fall inskränka friheten för dessa misshandlande män.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag funderar på om det skulle behövas en särskild statistik som i så fall vore efter ålder just för att vi ska kunna göra den här kartläggningen. Det ministern talade om var insatser, vilket också är väldigt viktigt. Men skulle man, med tanke på den här kartläggningen, kunna tänka sig en åldersdifferentierad statistik när det gäller våld mot kvinnor?
Herr talman! Det kan man mycket väl tänka sig. Jag kommer att ta med mig den frågan till det departement som har ansvaret för de här frågorna. Men jag tror att brottsofferinsatsen kommer att göra att de som aldrig anmäler vågar kliva fram. Det mörkertal som finns i dag kommer att minska. Vi kommer att få veta hur många kvinnor som drabbas av detta, i alla fall flera av dem kommer att våga. Det är vår ambition. Jag tar med mig frågan om statistiken tillbaka till
Herr talman! Jag har också en fråga till kulturministern, och det gäller TV-sändningar. I östra Blekinge finns ett helt samhälle som inte kan se sina regionala nyhetssändningar på SVT på grund av dålig täckning. Dessutom har man ständigt problem med bildkvaliteten. Den här frågan har tagits upp tidigare med ministern. I över fem års tid har SVT uppvaktats av de här drabbade människorna utan att någonting har hänt. Blekinge?
Herr talman! Kravet på Sveriges Television är att de ska nå i princip alla hushåll. I princip är översatt till siffror 99,8 %. Det betyder att det finns avgränsade områden dit TV:s täckning icke når. Med hjälp av teknikutvecklingen är vi ganska optimistiska. Då handlar det om digitaliserat marknät, som innebär att en del av dessa personer i Blekinge som det handlar om faktiskt har en möjlighet att se television. Det kan också handla om att man med hjälp av paraboler som man måste skaffa själv kan se SVT:s sändningar. Tekniken arbetar för att täckningen förhoppningsvis ska kunna bli bättre, det finns fler distributionsvägar. Men kravet på SVT är faktiskt bara 99,8 % täckning, eftersom vi har en sådan geografi att man ibland hamnar på ställen där inte alla signaler kan komma fram.
Herr talman! Om jag som konsument köper en parabolantenn och abonnerar på ett programutbud och det visar sig att jag inte kan se alla program som utlovats, då har jag uppenbarligen blivit lurad. Förmodligen skulle Konsumentombudsmannen ge mig rätt. Är det inte samma sak för de här människorna i Blekinge? Varför ska de som inte kan se de utlovade programmen betala full TV-avgift? Avgifterna i dag är 1 668 kr. Det kostar Teracom ungefär 400 000 kr att åtgärda det här problemet. Det motsvarar 240
Herr talman! För att ett ögonblick vara formell ska jag säga att TV-licensen betalar man faktiskt inte för programinnehållet utan för apparatinnehavet, som licenserna ser ut i dag. Det betyder naturligtvis inte att det är oerhört viktigt att så många som möjligt ska kunna se television. Jag utgår från att Teracom kommer att fortsätta att anstränga sig att så många som möjligt ska kunna se Sveriges Televisions sändningar.
Herr talman! Jag ska ställa en fråga till statsrådet Statsrådet ingår i en grupp med tre statsråd - förutom Lövdén, statsrådet Wärnersson, socialminister Engqvist, - utsedd av regeringen för att ha ett särskilt ansvar för utvecklingen i Skåne och Öresundsregionen. Vid ett flertal tillfällen har statsrådet och gruppen uttalat behovet av ytterligare infrastrukturinvesteringar i Skåne, nu senast den 6 mars på mässan Sydbygg i Malmö. Statsrådet vill att Citytunneln och järnvägsförbindelsen mellan Sturups och Kastrups flygplatser blir av. Alla dessa uttalanden väcker naturligtvis stora förhoppningar i Skåne. Min fråga måste bli: När kommer regeringen att lägga fram förslag till riksdagen om dessa infrastrukturinvesteringar?
Herr talman! Som är välkänt kommer regeringen att lägga fram en sammanhållen infrastrukturproposition till hösten. Citytunnelproblematiken är föremål för förhandlingar, där staten har utsett en särskild förhandlingsman, Per-Anders Örtendahl, för att diskutera hur finansieringen av den merkostnad som har uppstått i Citytunnelprojektet ska delas mellan de olika intressenterna. Jag har uttalat, och det finns en allmän uppslutning i regionen för det, att Citytunnelprojektet är en strategiskt väldigt viktig investering, inte för Malmös vidkommande så mycket som för hela den regionala trafiksituationen i Skåne. Här finns en utfästelse och riksdagsbeslut om att klara av att genomföra det projektet.

Herr talman! Det låter ju positivt att det ska komma någonting till hösten. Men den här infrastrukturpropositionen har vi ju väntat på ganska länge. Men menar då statsrådet Lövdén att man genom denna infrastrukturproposition kommer att klara av en finansiering av väldigt många infrastrukturinvesteringar i Skåne?
Herr talman! Jag åker väldigt mycket runt i landet, och jag vet att det finns angelägna infrastrukturprojekt runtom i landet. Det blir till syvende och sist en prioritering och sammanvägning av vilka satsningar som vi mäktar med under den kommande tioårsperioden. Men därom får vi möjligheter att föra ett utförligt resonemang när regeringen har lagt fram sin infrastrukturproposition i höst.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Lejon om Heby kommun i Västmanlands län. Kommunen ansökte om länsbyte, till Uppsala län, efter en folkomröstning 1998 som visade en klar majoritet för ett sådant byte. Regeringen har sedan överlämnat frågan till Kammarkollegiet som har utrett. Kommunförbundet har avlämnat en rapport som är positiv just till ett sådant byte. Och i september 2000 lämnade Kammarkollegiet sitt yttrande till regeringen som också var positivt till ett sådant länsbyte. Min enkla fråga är: När kommer regeringen att besluta i detta ärende?
Herr talman! Bakgrunden är ungefär den som Per Lager har beskrivit. Men man kan aldrig på förhand tala om när regeringen kommer att besluta någonting än mindre vad regeringens beslut definitivt kommer att bli. Men så mycket kan jag i alla fall säga att jag tror att jag har tagit emot den sista uppvaktningen i detta ärende, och de har varit många, det kan jag försäkra Per Lager om, och jag är medveten om det oerhört stora intresse som finns framför allt i Heby kommun för denna fråga, men också i omgivningarna runtomkring, i både Västmanlands och Uppsala län. Regeringen kommer att få ta ställning till denna fråga inom kort, och jag hoppas att vi kan återkomma med ett besked inom en mycket snar framtid. Men något närmare besked än så kan jag tyvärr inte ge Per
Herr talman! Inom kort, säger ministern. Något närmare besked kan hon inte lämna. Men jag får väl nöja mig med det och utgå ifrån att inom kort är högst en månad.
Herr talman! Det är den internationella kvinnodagen i dag, och den socialdemokratiska regeringen talar mycket om jämställdhet och berömmer sig gärna av att göra en hel del för jämställdheten. Trots detta sambeskattas fortfarande förmögenheter i Sverige, och det är ju illa ur ett jämställdhetsperspektiv. Men vad som är ännu värre är faktiskt att regeringen kommer att föreslå en ny sambeskattning, och nu gäller det fastighetsskatten. Min fråga till Marita Ulvskog, som ska svara på övergripande frågor, är om regeringen har funderat på eller gjort överväganden ur ett jämställdhetsperspektiv när den nu är på gång att föreslå en ny sambeskattning för fastighetsskatten.
Herr talman! Jag förstår att frågan syftar på den begränsningsregel som regeringen har utlovat och som ska träda i kraft retroaktivt från den 1 januari. Begränsningsregeln syftar till att ett hushåll inte ska betala mer än en viss del av sin inkomst i fastighetsskatt och på det sättet begränsa genomslaget av fastighetsskatten för vissa särskilt utsatta grupper. Regeringen kommer i det förslag som ska presenteras senare i vår - det är ännu inte färdigt - att redovisa vilken teknisk lösning som vi vill ha för begräsningsregeln. Sedan ska betänkandet remitteras innan riksdagen fattar beslut. Men tanken är att det ska gälla från den 1 januari.
Herr talman! Då får jag verkligen skicka med regeringen att den gör dessa överväganden ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi vet att sambeskattning av förmögenhet ifrågasätts av väldigt många just ur detta perspektiv. I princip alla partier utom Socialdemokraterna talar om att ta bort sambeskattning av förmögenhet. Lägger man ihop de sammanlagda inkomsterna för att ta ut fastighetsskatt så är det ju en ny sambeskattning. Eftersom regeringen säger att den är världens mest jämställda regering hoppas jag att den verkligen tittar på detta ur ett jämställdhetsperspektiv, annars inför man ju, som jag säger, en ny sambeskattning som inte är speciellt bra ur jämställdhetssynpunkt. Jag har svårt att se hur regeringen ska komma ur detta om man lägger ihop de sammanlagda inkomsterna, eftersom det då blir en sambeskattning. Men jag skickar med detta och hoppas att regeringen löser detta på något sätt, även om jag har svårt att se att regeringen kan göra det.
Herr talman! Begränsningsregeln syftar ju till att hålla igen hushållets gemensamma boendekostnad och begränsa genomslaget av fastighetsskatten. Det är ju syftet med den begränsningsregel som regeringen kommer att föreslå.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Lövdén. Den gäller det faktum att föreningar inom idrottsrörelsen får göra utbetalningar till medarbetare och funktionärer upp till ett halvt basbelopp, dvs. 18 000 kr utan att behöva betala löneskatter och arbetsgivaravgifter, och det tycker jag är bra att de får göra.

Herr talman! Regeringen har för närvarande inga planer att utvidga dessa regler. Men jag ska kanske uppmana frågeställaren att ställa en fråga till finansministern som är ansvarig för skattepolitiken, så får frågeställaren kanske ett mer utförligt svar.
Herr talman! Jag tycker att detta är en viktig fråga, därför att den ideella sektorn är väldigt viktig. Jag tycker att vi bör ge den allt stöd som vi kan. Och jag tycker att det bör vara likhet mellan idrottsrörelsen och t.ex. församlingar och scoutrörelsen. Jag skickar därför med detta till Finansdepartementet genom Lars-Erik Lövdén, att titta på detta och snarast ändra på det så att det blir lika för föreningarna i Sverige.
Herr talman! Jag har en fråga till Ulrica Messing, och den rör regionala resurscentrum för kvinnor. Regeringen har avsatt ca 26 miljoner för projekt, och det är väldigt bra. Men lokalt och regionalt måste man jobba hårt innan ett projekt kan starta. Och för att få i gång ett projekt har man inga medel. Kvinnor kan mycket, men de kan inte, och ska inte tycker jag, jobba ideellt för att få i gång ett sådant projekt. Jag undrar hur statsrådet ser på den här problematiken?
Herr talman! Den fråga som Anne Ludvigsson ställer gäller många, nästan alla, projekt där insatsen från början förutsätts vara ganska liten, men den ska ofta utgå från en ideell organisation, från en förening eller ett kooperativ som har en liten kassa att ta av. Vi tittar på detta ur ett generellt perspektiv, och vi har redan gett möjlighet till hjälp med egenfinansieringen när man får pengar från EU till en del målprojekt. Det är klart att om den principen faller väl ut och får den effekt som vi önskar, nämligen att fler projekt kan komma i gång snabbare, så är jag beredd att se över samma linjer för också andra projekt. Men låt oss börja med detta första och se om vi når dit vi skulle vilja med denna möjlighet.
Herr talman! Det tycker jag låter bra, och det stämmer lite med det förslag som jag har, nämligen någon form av basfinansiering för dessa resurscentrum, så att de vet att de har någonting att utgå från och inte behöver kämpa varje dag för att överleva.

Herr talman! Jag har en fråga till Britta Lejon som är demokratiminister. Den anknyter möjligen till en tidigare fråga i dag.

Herr talman! Det var ett lysande exempel på ledande frågor! Jag antar att frågeställaren syftar på Regeringen har, till skillnad från Heby kommun, till skillnad från Kommunförbundet, och till skillnad från Kammarkollegiet, att ta ett helhetsansvar ur alla tänkbara aspekter - självklart med indelningslagens regler som grund, vilket också naturligtvis Kammarkollegiet har att ta sin utgångspunkt i. Skulle nu allt det som frågeställaren tar upp inträffa, finns det säkert argument för ett sådant ställningstagande. De ska i så fall redovisas i den ordning som krävs. Jag vill betona, Lennart Hedquist och Per Lager och alla andra som är intresserade av indelningsfrågan, Heby kommun och liknande frågeställningar, att i den nuvarande lagstiftningen står det självfallet att befolkningens uppfattning i frågan ska tillmätas betydelse. Det kan jag försäkra frågeställaren att regeringen gör.
Herr talman! Det är en kammardebatt i ärendet senare i dag i anslutning till att en motion besvaras. I yttrandet förutsätts att regeringen kommer fram till ett rimligt ställningstagande. Ärendet lämnar riksdagen i dag. Då kan en situation tänkas där regeringen kommer fram till ett motstridigt beslut. Avser Britta Lejon då att låta regeringen fatta det slutliga beslutet, eller kommer det i sådant fall att överlämnas till riksdagen?
Herr talman! Reglerna kring länsbyten är till skillnad från reglerna kring kommundelningsärenden och andra saker i indelningslagen mycket mindre styrda författningsmässigt. Beredningen i Regeringskansliet har givit vid handen att om i ett sådant ärende - som faktiskt är väldigt ovanligt - regeringens beslut skulle bli att gå på Heby kommuns ansökan, förutsätter det att regeringen underställer riksdagen den frågan. Juridiken säger oss också att om regeringens beslut skulle bli ett avslag behöver det inte föredras i riksdagen. Sådan är juridiken, och de förutsättningarna råder enligt indelningslagens nuvarande utformning. Så kommer också regeringen att formellt handskas med ärendet.
Herr talman! Jag har en fråga som berör arbetsmarknaden, jämställdheten och demokratin. Min fråga är med anledning av den allt tuffare arbetsmarknaden vi har i dag, där fler och fler klagar över att de är stressade, har svårt att leva upp till alla krav som arbetsgivaren ställer på dem och att det är allmänt tufft. Allra tuffast blir det för dem som har barn i den situationen. Vi kan i statistiken se att för kvinnor som är ute på arbetsmarknaden anses det vara en nackdel att ha barn. Det finns t.o.m. rapporter som säger att kvinnor har uppmanats att vänta med att föda barn för annars får de inte jobbet. För männen är det snarare en merit att ha barn.
Herr talman! Vi ägnar oss successivt åt att försöka åstadkomma en samhällsrevolution som innebär att kvinnor och män ska kunna leva tillsammans på likvärdiga villkor. Vi vet att det är som frågeställaren beskriver det, dvs. att kvinnor hindras i sin yrkesutveckling, arbetslivsutveckling, av att de har barn. Det är inte en merit för dem, utan det är något som räknas som negativt. Samtidigt kan vi se att det bland yngre kvinnor på arbetsmarknaden inte är lika tydligt. Det finns alltfler yngre kvinnor på arbetsmarknaden som hävdar att detta icke räknas som en minuspoäng när de söker anställning eller är anställda och sedan periodvis är hemma med barn. Det är en gigantisk omställning av arbetslivet, och väldigt mycket handlar om livet utanför arbetsplatserna. Det är de klassiska kvinnofrågorna men också familjepolitiska frågor och mansfrågor. Det är i slutändan fråga om ordentlig högkvalitativ och billig barnomsorg, äldreomsorg, omsorgssektor och sjukvård i offentlig regi, förutom lika utbildningsmöjligheter för kvinnor och män. Där gör vi bl.a. i år en del större satsningar.
Herr talman! Det låter bra. Men verkligheten ser tyvärr ganska annorlunda ut. Det har inte hänt någon samhällsrevolution när det gäller dessa frågor. Snarare går det bakåt. Ministern nämnde en bra offentlig sektor med bra barn och äldreomsorg. Vi får i dag gång på gång larmrapporter om att det är ont om personal. Det är t.o.m. så att man ringer till föräldrar och säger till dem att de får vara hemma för att det finns inte personal att ta emot deras barn. Äldreomsorgen ser än värre ut på många håll. Det är nästintill en katastrof när det gäller behovet av sjuksköterskor inom sjukvården. Det här är i stor utsträckning en kvinnlig arbetsmarknad. Här behövs kraftåtgärder, både vad gäller att få kvinnor att jobba i dessa branscher och att skapa möjligheten till det jämlika samhället.
Herr talman! Det finns en del yrkeskategorier som vi vet har börjat ge upp, som inte orkar eller som lämnar den offentliga omsorgen därför att de får bättre villkor på andra ställen. Förskollärarna är en grupp som har varit aktuell de senaste dagarna i debatten. Förskollärarna måste bli fler. Staten kommer att se till att det utbildas fler. Det finns resurser för detta. Dessutom behöver förskolläraryrket få en högre status. Kommunerna måste satsa på förskolan så att inte kvaliteten sjunker, så att personalen inte jobbar ihjäl sig. Det gäller inte minst i Stockholmsområdet och närförorter. Vi är, tror jag, rätt många i den här kammaren som har egna erfarenheter av urusel barnomsorg och hårt pressad personal som behandlas illa av sina arbetsgivare kommunerna. Där måste det ske mycket. I det moderatstyrda Stockholm står det illa till - för att ta ett konkret exempel. Sedan var det jämställdhetsrevolutionen. Jodå, det är en bra bit att gå, men vi har kommit en bit på vägen. En del av de åtgärder vi beslutar om i denna kammare är sådant som kommunerna, tyvärr, inte väljer att genomföra. Det finns säkert socialdemokratiska kommuner som inte gör fullt ut det vi skulle önska, men framför allt är det moderatstyrda kommuner som ägnar sig åt någon form av civil olydnad, som innebär att kvinnorna drabbas i alla avseenden.
Herr talman! I tidigare debatter med bl.a. utbildningsminister Thomas Östros har jag lyft upp frågan om merkostnader för distansutbildningen. Kommunerna får många gånger stå för kostnaderna. Glädjande nog, om det går att lita till TT-telegrammet med rubriken Messing vill ge stöd till distansutbildning, finns det av regionalpolitiska skäl ett nytt synsätt från regeringen.
Herr talman! All nationell politik har regionala effekter, och dessa effekter ser olika ut. Den utbildningssatsning när det gäller universitet och högskolor som vi har genomfört under några år är naturligtvis en medveten politisk satsning med höga ambitioner. Det handlar om att enskilda personer och regioner ska ha chans att utvecklas och att växa. Det är en riktig satsning som vi måste gå vidare med. Men det finns en orättvisa i systemet. TT har refererat mitt uttalande i Luleå i går helt rätt. Det bekymrar mig att många kommuner som i dag ger sina medborgare möjligheter att studera på distans själva får stå för kostnaderna. Jag har blivit uppvaktad av Lapplandsförbunden - för att ta ett exempel - som berättar att de tillsammans går in med 50 miljoner kronor om året för att se till att invånarna i Lappland ska få chans att skaffa sig utbildning eller vidareutbildning via distans. Jag tycker att de gör rätt. De gör precis det som är viktigt för att både personer och regioner ska växa. Jag tycker att man inom regionalpolitiken ska bli bättre på att jämna ut de regionala skillnader som utbildningspolitiken i det här fallet för med sig.
Herr talman! Jag är glad att jag uppfattade TT Få satsningar kan påverka den regionala utvecklingen så positivt som satsning på utbildning. Då är det avgörande - precis som statsrådet säger - att även glesbygdskommuner ges goda och likvärdiga villkor. I det här sammanhanget är distansutbildningen viktig. Det vore glädjande för många kommunpolitiker - bl.a. inom Lapplands kommunalförbund - om statsrådet kunde ge ett besked till de kommunpolitiker som har tagit fasta på utbildning som en utvecklingsmotor. Därigenom har de tagit på sig en del stora merkostnader. Ge beskedet: Ja, ni kommer att kompenseras för det som ni har gjort.
Herr talman! Jag tycker att jag var ganska tydlig i mitt svar till Lennart Gustavsson. Detta är min ambition i den proposition som jag har lovat att lämna till riksdagen i höst. Jag hoppas att det då också finns en politisk majoritet bakom denna ambition så att den kan förverkligas i praktiken. Jag tror att det är många som är överens om att den utbildningssatsning som vi har genomfört är en av de viktiga motorer som regioner och invånare i olika regioner i vårt land behöver. Det gäller utbildning, nätverk, klusterverksamhet och mycket annat. Det vore förödande om några kommuner anser sig inte ha råd att satsa på utbildning just därför att kostnaderna ser olika ut regionalt. Det kan vi aldrig acceptera.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Britta Lejon. Som många andra frågor här i dag handlar den också om delaktighet och engagemang. Det gäller internationella kvinnodagen, eftersom det är dagens tema, men det borde det förstås vara varje dag. I dag firas kvinnodagen runtom i landet. På Långholmens folkhögskola finns det många kvinnor som inte känner sig delaktiga. De tycker sig känna ett visst utanförskap. De har visserligen kommit en bit på väg när de har tagit steget och börjat en folkhögskoleutbildning. Trots att de känner glöd och engagemang för denna dag har de ändå frågor till regeringen som de har skickat med mig. Hur ska dessa kvinnor kunna påverka sin situation? De tycker att de bor i fel kommun därför att de har för hög barnomsorgsavgift. De vill bo kvar, men de känner att de inte kan påverka situationen. De tycker att de har för låg lön. De kan inte leva på den när de ska gå tillbaka till sina arbeten. Dessa kvinnor har alltså konkreta frågor som de har skickat med mig. Vad kan demokratiministern svara dessa kvinnor?
Herr talman! Demokratin blir vad vi som lever nu gör den till. Jag skulle uppmuntra dessa kvinnor för det som de gör, för de aktiviteter, det engagemang och den kunskap som de uttrycker genom att de är aktiva kravställare som går samman, organiserar sig och visar på de brister som fortfarande finns i det svenska samhället. Vi har fortfarande - som ni alla vet - en bra bit kvar till halva makten och halva lönen. Jag, liksom regeringen i övrigt, är tacksam mottagare av dessa kvinnors frågor och propåer. Jag vet att Mona Sahlin är på Långholmens folkhögskola för att ta emot frågor och diskutera med dessa kvinnor. Grunden är att man tror på sin egen förmåga att påverka tillsammans med andra och att man låter sin röst höras. Om man uppfattar att man inte får sin röst hörd gäller det att fortsätta att agera och hitta nya vägar. I en demokrati som är värd namnet måste människors åsikter och röster bli lyssnade till. Är det så att de aktuella makthavarna inte rättar sig efter folkets röst har vi sett vad resultatet brukar bli av det.
Herr talman! Dessa kvinnor efterlyser bl.a. den feministiska människosynen som innebär att man ska vara medveten om att kvinnorna fortfarande är underordnade männen och att man ska vara villig att göra någonting åt det. När dessa kvinnor träffar på makthavare och försöker att påverka tycker de att de inte blir tagna riktigt på allvar, trots att vi är världens mest jämställda land. Det är sådant som dessa kvinnor vill skicka med. Då tar jag med budskapet från Britta Lejon, att engagemanget lönar sig.
Herr talman! Jag har en fråga till Lars-Erik Lövdén. Lars-Erik Lövdén har länge sagt att han snart ska presentera ett stimulanspaket för att öka motivationen för att bygga nya bostäder. Med anledning av detta har jag två korta frågor. Kommer stödet att omfatta samtliga boendeformer? Och kommer det att gälla över hela Sverige? Om dessa frågor blir besvarade med ett nej vill jag ha reda på varför.
Herr talman! Regeringen har aviserat att man i vårpropositionen kommer att presentera ett förslag till stimulansåtgärder för att det ska byggas fler hyresrätter. Under fjolåret byggdes det bara 1 500 vanliga hyresrätter i Sverige. Det byggdes fler studentbostäder, äldreboenden och den typen av boendeformer, men produktionen av vanliga hyresrätter är utomordentligt låg i dag. Nu kommer jag att föreslå ett sådant stimulanspaket i vårpropositionen. Något utförligare svar än så kan Sten Andersson inte få i dag.
Herr talman! Då blir det tydligen en skillnad här beroende på vad man bygger. Byggandet av egnahem och bostadsrätter kommer inte att få något stimulansstöd, utan det ska bara gå till byggandet av hyresrätter. Har jag uppfattat det rätt?
Herr talman! Bostadsbyggandet har ju ökat väldigt kraftigt procentuellt sett under det senaste två åren. I år räknar man med att bygga 21 000-22 000 lägenheter. Men hyresrättsproduktionen har varit utomordentligt låg. Det beror på att investeringskalkylerna för hyresrätter är sämre än för andra boendeformer. Det är därför som regeringen överväger och kommer att föreslå åtgärder för att stimulera byggande av hyresätter. Förstahandsinträdet på bostadsmarknaden för väldigt många unga och andra är ofta en hyresrätt. Då måste man komma upp i en hyresrättsproduktion som motsvarar den efterfrågan som finns. Sedan är det bara att beklaga att de moderata kommunledningarna i flera kommuner - framför allt i Stockholmsområdet - hitintills inte har tagit ansvar för en rejäl bostadsproduktion.
Herr talman! Det sista som Lars-Erik Lövdén sade var rent ut sagt en lögn. Man kan avläsa i statistiken att där det produceras bostäder i dag i Stockholmsområdet är i de kommuner som leds av moderaterna. Det är statistiskt bevisat.
Herr talman! Det har gått utomordentligt trögt att få i gång bostadsproduktionen i Stockholmsrådet, och det finns naturligtvis många förklaringar till det. Planberedskap och sådant har inte varit tillräckligt bra. Kvar står det faktum att det har saknats en tillräckligt stark offensiv från de moderata ledningarna i Stockholms kommun och i några andra kommuner för att få fart på bostadsbyggandet. Regeringen kommer nu att göra ytterligare en insats. Vi införde ju studentinvesteringsbidraget, trots moderat motstånd här i riksdagen. Nu kommer vi att göra ytterligare en insats för få i gång hyresrättsproduktionen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Vänsterpartiet har under många år motionerat om polisens arbetssituation. Vi tror inte att det räcker att enbart ge polisen mer pengar för att lösa polisens försvårade arbetssituation. Vi vet att poliskåren är en av de yrkesgrupper där arbetsplatsolyckor och stressrelaterade sjukdomar ökar allra mest. Det gäller både kvinnliga och manliga anställda. Arbetsbördan för polisen har ökat på grund av det ökade och grövre våldet, men också på grund av en ökad intern arbetsbörda. Det ingår i polisens vardagliga arbete att fatta snabba beslut och ofta i pressade situationer, där ett felaktigt beslut kan innebära risker både för allmänheten och för polisen själv. I betänkandet framgår att det pågår en hel del arbete för att se över det som vi i Vänsterpartiet är oroade över. Rikspolisstyrelsen har nyligen anställt en person för att samordna arbetsmiljöfrågorna inom polisväsendet, och under mars månad kommer en arbetsmiljökonferens att anordnas. Det planeras ett system så att man ska kunna se hur sjukfrånvaron ser ut relaterat till män, kvinnor, civilanställda och poliser. Det kommer också att införas ett system som redovisar hur arbetsskador följs upp. Poliser som utsatts för svåra psykiska påfrestningar kommer att få möjlighet till handledning. Här tycker jag att det är viktigt att påpeka att det kanske inte bara är vid svåra händelser som poliser och även andra yrkesgrupper behöver handledning, utan det kan också vara behövligt för att hantera vardagligt pågående arbete. Det pågår också ett projekt för att försöka finna metoder för att mäta stress. En särskild utredare håller just på att göra en översyn av polisens arbetsuppgifter. Han ska utreda och lämna förslag på förändringar som innebär att polisens verksamhet kan renodlas, så att polisen kan ägna sig åt att i huvudsak minska brottsligheten och öka människors trygghet. Vi ser fram emot utredningens resultat, men hoppas att polisen även i fortsättningen ges utrymme att vara människor till hjälp även med till synes små insatser. Polisen ska vara synlig och hjälpa oss människor i vardagssituationer. Vänsterpartiet uttryckte även i debatten i fjol att vi inte tänker medverka till att polisen i Sverige får färre och alltmer våldsamma uppgifter. Det är mycket viktigt att ha balans när det gäller sådana arbetsuppgifter som andra än poliser kan utföra och att inte urholka polisens arbetsuppgifter alltför mycket. Om polisen ofta utsätts för svåra och hårda prövningar finns det risk för att det mänskliga försvaret sätter in och man skaffar sig en hård attityd som kan försvåra förmågan till empati och respekt för andra människor. Eftersom det är så pass mycket på gång har vi i år nöjt oss med de åtgärder som nu pågår, men kommer naturligtvis att följa utvecklingen i fortsättningen. Polisens internutredningar är också en fråga som Vänsterpartiet har drivit under flera år. Vi tycker att det borde vara självklart att poliser inte utreder poliser vid misstanke om brott. Förtroendet för poliskåren är viktigt för säkerheten i samhället och för demokratin i stort, men också för att arbetssituationen för poliserna själva ska kännas tillfredsställande. Det är lika viktigt att poliser blir utredda och dömda om brott kan bevisas som att de blir friade om brott inte kan styrkas. I slutet av mars förra året beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning som ska granska den ordinära tillsynen av polisen och åklagarväsendet för att säkerställa att medborgarnas krav på en demokratisk insyn och kontroll ska kunna tillgodoses på bästa sätt. Vi tycker därmed att syftet med vår motion är uppfyllt. Förra veckan var jag under ett par dagar på besök på Polishögskolan här i Stockholm. Det var mitt andra besök på skolan som varade mer än en stund. Den här gången var jag där i två dagar. Jag har tidigare varit där tre dagar i följd. Den här gången fick jag följa en klass under deras ordinarie lektioner. Min uppfattning är att utbildningen är på mycket god väg att se till att nyutbildade poliser är väl förberedda för att arbeta med problemorienterat polisarbete. Som vid alla förändringar krävs det tid för att allt ska fungera, men enligt min uppfattning är man inne på rätt väg. Ingen har hittills kommenterat de fyra elever som det har varit mycket skriverier om i tidningarna på senaste tiden. När det gäller de fyra eleverna som uttalat sig förnedrande om kvinnor, homosexuella och invandrare är det inte alldeles enkelt att veta om skolan agerar rätt eller fel. Vi är nog alla överens om att vi inte ska ha poliser som uttalar sig föraktfullt och att det är riktigt att med kraft markera att det inte är okej. Alla som uttalar sig kränkande är inte homofoba, kvinnofientliga eller rasister. Elever på Polishögskolan är under utbildning och kan inte vara duktiga, kloka poliser redan efter en termin, utan utbildningen förändrar naturligtvis eleverna på många olika plan. Det nya inlärningssättet har lett till att klimatet blivit öppnare och att det förekommer diskussioner på ett annorlunda sätt, vilket leder till att elevernas värderingar tydliggörs. Det finns väl ingen här som på allvar kan hävda att poliskåren är helt utan fördomar och att poliser aldrig uttalar kränkningar. Vi tror det i alla fall inte. Det är glädjande att antalet kvinnliga elever vid Polishögskolan har ökat. Vi är övertygade om att stämningen och värderingarna påverkas av en jämnare könsfördelning. Grabbiga yrken har allt att vinna på att få in fler kvinnor, liksom typiskt kvinnliga yrken behöver fler män. De flesta yrkesgrupper som har att göra med barn och ungdomar är starkt överrepresenterade av kvinnor. Förskola, skola, socialtjänst är alla arbetsplatser med ett alltför litet antal män. Från alla perspektiv skulle det vara bra för ungdomar och barn att få tillgång till bra vuxna manliga förebilder. Inom kriminalvården i stort är det mycket tydligt att många pojkar och män som begår brott inte har haft bra manliga förebilder. Vi vill också, som vanligt, påtala vikten av att se rättsväsendet från ett helhetsperspektiv. Arbetsmarknad, alkoholpolitik, förskola, skola, kultur, fritid, bostadspolitik, kommunikationer är alla exempel på områden som påverkar rättsväsendets insatser. Värderingar och attityder måste också poängteras som viktiga. Det spelar stor roll hur vi vuxna beter oss och hur vi sätter gränser för barns och ungdomars beteende. Ett exempel läste jag om i går i min lokala tidning Ljusdals-Posten. Förra helgen anordnades en bandykupp för rätt små pojkar. Två domare lämnade planen därför att framför allt ledare skrikit och uttalat sig i föraktfulla ordalag. Det gjorde att domarna inte ville fortsätta att vara med. Jag tycker att den markeringen var bra. Vi kanske skulle markera på det sättet lite oftare och på lite olika plan. Vi behöver välutbildade och humana poliser och måste på alla sätt se till att de duktiga poliserna stannar kvar i poliskåren. Vi måste också se till att blivande poliser ges de allra bästa förutsättningar.

Herr talman! Kia Andreasson sade, eftersom Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingår i den här samverkansorganisationen för att regeringen ska klara av sin ärenden här i kammaren, att hon skulle vilja verka för att polisen fick mer resurser. Det blev jag glad för. Nu hör jag Yvonne Oscarsson säga att för Vänsterpartiet är det inte pengarna som gör att man löser problemen inom polisen. Då har jag en rak fråga till Yvonne Oscarsson om det här med att det saknas pengar. Nu måste man ju utöka sin anslagskredit. Är inte det ett tecken på att det saknas pengar i polisväsendet?
Herr talman! Jag kan upprepa vad jag sade om polisens resurser. Vi tror inte att det enbart räcker med att ge polisen mer pengar. Vi är övertygade om precis det som Ragnvi Marcelind läste upp tidigare ur Rikspolisstyrelsen beslut när det gäller budgeten. Det har både Margareta Sandgren och jag varit med om att skriva under. Vi vet lika väl som alla andra här i kammaren att polisen behöver mer pengar. Vi i Vänsterpartiet gör vad vi kan i förhandlingarna med regeringen och Miljöpartiet för att vi ska komma fram till en så bra lösning som möjligt när det gäller resurser till polisen. Det kan jag lova Maud.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Yvonne Oscarsson om arbetsmiljön. Tror Yvonne Oscarsson att det räcker med metoder för att mäta stress när personalen redan går i väggen? Det som saknas är ju personer på tjänsterna. Det gäller särskilt i norra delarna av Sverige, där är de tomma stolarna många. Det är här man behöver sätta in de första åtgärderna för att avlasta poliserna. Det måste finnas poliser på de här tjänsterna. Det är här det behöver sättas in åtgärder. Sedan skulle jag vilja ta upp en annan sak. Det gäller det här med att poliserna ska vara synliga. Man blir ganska förvånad när man som medborgare kommer till polisstationen och ser att det är öppet mellan kl. 9 och kl. 15. Dörren är stängd så man får trycka på. Mellan kl. 9 och kl. 15 arbetar ju folk. Det känns otillgängligt. Är inte det också ett sätt att öppna upp och så att medborgarna får bättre kontakt med polisen?
Herr talman! Gunnel har alldeles rätt i det här med stressen och att det naturligtvis inte räcker med de åtgärder som jag nämnde. Självklart handlar det om att man måste ha tillräckligt många poliser för att kunna dela på arbetsuppgifterna, lägga upp arbetstiden och planera på ett helt annat sätt än om man är underbemannad. Naturligtvis är det så. Men jag tycker ändå att det är bra att man ser över metoder för att mäta hur stressen ser ut. Det kan ju vara så att inte alla problem inom polisen bara har att göra med antalet. Man kan bli stressad av andra saker också. Då tycker vi att det är bra att hittar metoder för att mäta detta. När det gäller Gunnel Wallins andra fråga, om öppettider, håller jag med. Naturligtvis är det så att medborgarna behöver ha fler poliser. Man måste ha möjlighet att träffa poliser på fler tider. Det ser jag som polisstyrelsernas sak. Det kan inte vi styra här i riksdagen. Men visst förstår jag om människor vill ha mer tid för att träffa poliser.
Herr talman! Då har jag ytterligare en fråga. Det har sagts tidigare i debatterna att år 2003 skulle vi ha tillräckligt många poliser. Men vi ser ju hur situationen ser ut nu. Vi ser det här stora gapet. Man kan faktiskt inte ha öppet, för det finns inga poliser på stationerna. Problemet är ju större än så. Det gäller både antalet färdigutbildade poliser och medlen för att anställa dem. Skulle man anställa de poliser som behövs i dag skulle underskotten vara ännu större. Nu klarar man sig kanske hyfsat för att man har så många vakanser. Problemet är alltså stort. Det behövs verkligen samarbete för att man ska kunna lösa denna besvärliga situation.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Gunnel Wallin säger. I det dokument som Ragnwi har hänvisat till tidigare framgår det väldigt tydligt att om inte polisen får mer pengar för att täcka upp sitt underskott kommer det att krävas nedskärningar. Det man behöver är ett tillfälligt tillskott plus att man behöver mer pengar under varje år framöver. Just nu, herr talman, pågår ju förhandlingarna som allra bäst och allra hårdast mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Därför är det lite svårt för mig att just nu gå in närmare på vad Vänsterpartiet säger i fråga om budgeten för polisen.
Herr talman! Yvonne Oscarsson talar om att de stressrelaterade sjukdomarna har ökat mest. Samtidigt säger hon lite retoriskt att alla stressrelaterade sjukdomar inom polisen inte kan ha med antalet poliser att göra. Då skulle jag vilja fråga Yvonne Oscarsson en sak. Det är ju så att den sammanlagda sjukfrånvaron inom polisen motsvarar 1 200 årsarbetskrafter. Vad tror Yvonne Oscarsson i så fall är den stressrelaterade orsaken till att vi har så mycket sjukfrånvaro inom polisen? Min nästa fråga hämtar jag också från det här dokumentet som Yvonne Oscarsson har varit med om att ta fram i Rikspolisstyrelsen med anledning av bristerna vad gäller antalet poliser. Där finns det också en långsiktig målsättning för polisväsendet: Att ingen som är 55 år eller äldre ska tvingas arbeta natt. Det innebär att vi skulle plocka bort ytterligare 3 500 poliser i förhållande till det låga antal poliser vi har i dag. Har Yvonne Oscarsson någon tanke om hur det skulle gå till utan resurser?
Herr talman! När det gäller stressrelaterade sjukdomar och andra sjukdomar inom polisen, alltså långtidssjukskrivningar, tror jag naturligtvis att det beror på att man är för få. Självklart är det detta som är avgörande. Men det är även så att medelåldern är hög. De äldre poliserna blir sjukskrivna. Jag vet att det på vissa polisstationer är ända upp till en tredjedel som är sjukskrivna. Man äter blodtryckssänkande mediciner. Många kan inte jobbar kvällar, många kan inte jobba natt. De har sjukintyg för att de inte kan det. Det betyder att pressen blir ännu större på de yngre poliserna, de som fortfarande orkar. Vi riskerar att bränna ut även dem. Det är naturligtvis inte bra. Sedan tror jag också att det kan vara en stressande faktor att man inte hinner med eller vet vad man ska prioritera först. Många polisiära ärenden prioriterar så att säga sig själva. Man hinner inte med. Jag kan inte bedöma om det alltid bara handlar om antalet poliser eller om det också handlar om oklarheter i hur man har sin arbetsordning.
Herr talman! Jag tackar för den utläggningen. Jag är ändå av den uppfattningen att det till stor del naturligtvis handlar om att man är för få. I Stockholms län har långtidssjukskrivningarna ökat med 50 %. Det säger en del om hur jobbig arbetssituationen är - inte minst om man hela tiden ska få höra från politikerhåll att det inte handlar om brist på pengar utan brist på organisation, samverkan osv. För de poliser som finns i tjänst känns ju det oerhört frustrerande. Jag tror att Yvonne Oscarsson med tanke på det som står i Rikspolisstyrelsens underlag är medveten om att det nu gäller att trycka på regeringen inför vårpropositionen. Det är faktiskt, som Gunnel sade tidigare, inte ens så att det räcker att vi anställer några få. Det handlar om att vi ska nyrekrytera 900 per år fram till 2013. Då har vi ändå bara en poliskår motsvarande den vi har i dag. Det är det som är allvarligt.
Herr talman! Polisens situation i Stockholm är väldigt allvarlig. Jag ser att många av polisens arbetsuppgifter blir förändrade i ett samhälle där man skär ned på den övriga välfärden. Alla vet att man drar ned på fritidsgårdar och på barnomsorg, att man inte gör tillräckliga insatser när det gäller skolan och att man har öppet hela nätterna på krogar. Människors alkoholmissbruk påverkar polisens arbete mycket starkt. Jag ser det som ett resultat av att man drar ned på välfärden. När det gäller att vi ska utbilda poliser är det helt riktigt. Enligt dokumentet från Rikspolisstyrelsen behöver vi utbilda 900 poliser per år. Man har ökat antalet utbildningsplatser på Polishögskolan i Stockholm så att man där utbildar i maxfart, enligt vad man själv säger. Egentligen har man just nu för många elever på Polishögskolan för att man ska känna att man ger dem en tillfredsställande utbildning. Vi har en ny polishögskola i Umeå. I dagarna planeras det att besluta om var den tredje polishögskolan ska vara. I detta dokument nämns också en fjärde polishögskola. Jag tror att vi måste besinna oss och vara kloka, som jag har sagt i tidigare debatter. Vi kan inte klona poliser, utan vi måste utbilda dem i en sansad takt så att de poliser vi utbildar är väl förberedda för det svåra polisarbetet.

Herr talman! Ett år går fort. Jag har som traditionen dessvärre bjuder åter behövt aktualisera frågan om eftersök av försvunna personer. I årets version av min motion, Ju225, har jag lite provokativt lyft fram främst sökmetoden där man använder sig av blodhund för att hitta försvunna personer. Metoden är relativt billig och mycket säker. Vid förra årets debatt hade jag just erhållit en 80 sidig rapport som var publicerad av polisen i Essex, och den hette Scent to Jail. Rapporten redovisar erfarenheterna från Essex avseende eftersök av försvunna personer med hundar. Man har jämfört blodhund med schäfer. Herr talman! Jag utgår nu från att justitieutskottets värderade ledamöter vid det här laget, efter ett år, alla har tagit del av den här mycket intressanta rapporten. 90 % av allt hundarbete inom polisen här i Sverige, liksom på de flesta andra håll, är spårning. I de allra flesta fall söker man efter försvunna personer, oftast barn eller gamla och förvirrade, och endast en liten del av hundverksamheten avser brottslig verksamhet eller spårning av brottslingar. Statistiken över resultaten av arbetet med polishundar i Sverige är ofullständig, för att inte säga totalt obefintlig. Man vet ungefär hur många personer i landet som försvinner, och det är ju bra. Man vet också ungefär hur många som återfinns. Däremot saknas uppgifter om hur de återfunnits, om de har kommit tillbaka själva, vilket de flesta torde göra, eller om de har hittats genom polisens försorg. Det är helt och hållet uppgifter från polisen. Ännu svårare blir det om man vill veta hur många eftersök polisen har gjort med hund. Framför allt saknas uppgifter om vilka och hur många av dessa eftersök med tjänstehundar som leder till resultat. Det är helt och hållet enligt uppgifter som riksdagens utredningstjänst fått från polisen. Man vet alltså inte riktigt vad man håller på med. Herr talman! För mig förefaller det mycket konstigt att en statlig myndighet driver en omfattande verksamhet utan att kunna utvärdera resultaten. Man vet alltså inte vilka eftersök som lyckas eller varför. Det förefaller som om utvecklingen på det här området mera styrs av slumpen än av vetenskapliga fakta. Jag hoppas att det inte är av samma orsak som när man under 80-talet inte utvärderade resultaten av vården av missbrukare på behandligshem. Orsaken var nämligen att man då var rädd att personalen skulle bli så nedstämd och deprimerad över resultaten. Herr talman! Det minsta man kan begära är att polisen klarar av att för regering och riksdag redovisa vilka insatser som ger vilka resultat. Att även annan verksamhet, t.ex. uppklarande av stölder, går dåligt vet vi redan. För egen del har jag ju, som de flesta av er känner till, varit tvungen att anlita motståndarlaget för att återfå min stulna egendom. Utskottet skriver i betänkandet om ett pågående utvecklingsarbete. Såvitt jag har erfarit har inte mycket av detta utvecklingsarbete nått verkligheten. Utvecklingen hos polisen är än så länge när det gäller eftersök av försvunna personer bara papperskonstruktioner. I Halland har man börjat använda en pejlutrustning för att finna t.ex. dementa som villat bort sig. Detta är alldeles utmärkt. Jag har i tidigare motioner och debatter tagit upp att det finns bra pejlutrustning som man skulle kunna använda. Men av någon obegriplig anledning har man lagt över det på polisens hundsektion i Halland att ta hand om pejlingen. Om pejlingen fungerar behövs ingen hund, inte heller någon polis som håller i hunden. Pejlen kan ju skötas av vem som helst. Då vore det enklare om äldreomsorgen själv skötte det, billigare och effektivare. Eftersök med hund är till för de fall där det inte finns någon pejl. Jag kommer inom kort att åter besöka polismyndigheten i New York där man också, precis som i England, har använt blodhundar under en längre tid. Jag kommer därför att efter påsk till utskottets ledamöter kunna dela med mig av de senaste resultaten när det gäller sökverksamheten i storstaden New Herr talman! Jag kommer inte att här framföra något yrkande, men jag förväntar mig att man rätt snart ska kunna ta del av en enkel redovisning från svensk polis där man visar vad man lyckas med och vad man misslyckas med.
Herr talman! Jag känner mig involverad, därför att för fyra år sedan skrev jag en motion som var nästan likalydande som den första motionen som Göran Lindbland skrev året efter. Han har följt min tradition. Jag kan inte hålla med honom om att det inte görs någonting. Efter den tragiska händelsen i Kungsbacka när den lille pojken försvann gjordes det upp planer i olika polisdistrikt, och man ville centralt jobba med detta. Framför allt i Halland har man utvecklat pejlingen, som det har redogjorts för här. Det har försvunnit 7 000 personer under de senaste tio åren, och 300 försvunna har påträffats omkomna. Det är i största utsträckning gamla, senila människor. Det nya pejlsystem som har prövats och utvärderats i Halland och som fungerar är någonting att ta efter. Det är bara att fortsätta med det här. Vi kan använda pejlsystemet för de gamla. Det är tyvärr en kostnad med det, då man måste hyra nödsändarna för 500 kr i månaden. Det kan ju varje hem göra. Sedan kan man använda de hundar som finns till att söka efter barn som har förirrat sig. Nog tycker jag att utvecklingen ser ljus ut, herr talman.
Herr talman! Traditionen blir inte ett dugg bättre därför att både Kia Andreasson och jag har motionerat i samma fråga och nästan ingenting händer. Att pejlutrustningen var bra sade jag själv alldeles nyss här i talarstolen, och jag tycker att den ska användas. Men det är larvigt att låta polisen hålla i pejlen - det kan ju vem som helst göra. Det enklaste vore att socialförvaltningen kunde hyra sådana. Det skulle dessutom vara relativt billigt, jämfört med de resurser man får lägga på att leta efter gamla som har förirrat sig. Man kanske t.o.m. kan tänka sig att en del dagis sätter pejl på barnen när de är på utflykt. Det skulle naturligtvis gå att lösa. Kärnproblemet i det här är de som försvinner som vi inte har hängt någon pejlutrustning på, och dem gäller det att hitta fort, lätt och billigt innan de dör i skogen eller råkar ut för någonting annat otrevligt. Varje fall där man misslyckas att hitta en försvunnen människa beroende på att man saknar rätt resurser och rätt utrustning är en tragedi. Därför borde Kia Andreasson och jag kunna bli eniga om att vi ska ta nya tag för att få fart på det här. Jag hörde inte heller Kia Andreasson säga ett dugg om hon tycker att vi ska få in lite statistik från polisen. Är det tillfredsställande att polisen inte ens vet vad man lyckas med och vad man håller på med?
Herr talman! Polisen, Göran Lindblad, är en mycket ansträngd myndighet för tillfället. Man har, som vi har hört här i debatten i dag, svårigheter med personal, brist på poliser osv. Jag tycker att det är utmärkt om vi kanske kan lägga denna fråga på andra myndigheter, så som förslaget är. Det är inte enbart en polisfråga, utan vi kan sprida ansvaret i samhället. Det är den stora poängen här i dag. Vi får arbeta vidare inom andra utskott, och vi får sprida att den här informationen finns och ska användas och inte bara vara en fråga för polisen.
Herr talman! Att polisen är ansträngd är dagens understatement. Det är katastrofalt på många håll. Vi har från mitt parti förslag på hur man kan hjälpa upp det till en del, men naturligtvis är det mycket mer som behöver göras. Framför allt behöver man renodla de polisiära uppgifterna och koncentrera sig. Därför har jag i tidigare debatter och tidigare motioner också föreslagit att man skulle utöka samarbetet med organisationer och frivilliga. I USA är det många som har blodhundsteam som är tränade ihop med polisen, men som inte ägs och sköts av polisen. Fyra fem team för hela Sverige skulle vara fullt tillräckligt för att vi skulle klara eftersökningar. Man skulle kunna skicka teamen med helikopter dit där någon är försvunnen. Jag ser inte att vi inte skulle kunna samarbeta kring det här. Därför, Kia Andreasson, ser jag fram emot att vi nu tillsammans tar tag i det här.

Herr talman! "Anpassningen till en lägre kostnadsnivå har drivits hårt vid de lokala myndigheterna. Detta innebär att även under år 2000 har viktiga områden eftersatts. Omfattningen av de brotts och missbruksrelaterade programmen har fortsatt att minska. Det finns också många anställda, som ännu inte genomgått grundutbildning". Jag inledde mitt anförande med att citera första stycket ur Kriminalvårdens årsredovisning för år Det upplästa bör inte komma som en överraskning för t.ex. Yilmaz Kerimo. Liksom jag sitter Yilmaz i Kriminalvårdsstyrelsens styrelse, och jag utgår från att Yilmaz delat med sig av informationen till sina partikamrater. Lite längre fram står det: "Beläggningsgraden vid anstalter och häkten har fortsatt att öka, vilket förutom att det försvårar placeringen av intagna även medverkar till ökad belastning av personalen. Detta påverkar mycket negativt kriminalvårdens möjligheter att bedriva ett effektivt påverkansarbete." Bakom orden i dessa båda citerade stycken finns många som arbetar i kriminalvården som känner att de inte har möjlighet att göra ett så bra jobb som de skulle vilja och många som upplever att de känner sig hotade och otrygga i sitt arbete. Den beskrivna situationen påverkar naturligtvis också de intagnas möjlighet till rehabilitering och minskar deras möjligheter att efter avtjänat straff börja om på nytt med ett liv utan droger och kriminalitet. Herr talman! Detta betänkande behandlar ett antal motioner om kriminalvård. Vi moderater finns med på samtliga sex reservationer och på fyra av de särskilda yttrandena. Jag står givetvis bakom samtliga våra reservationer och särskilda yttranden men yrkar endast bifall till reservation 1. Regeringen har utlovat en redaktionell översyn av Kval, lagen om kriminalvård i anstalt. Direktivet är utlovat till i höst. Vi moderater anser inte att detta är tillräckligt. Vi anser att regeringen i stället ska ta initiativ till en helt ny utredning med uppdrag att lämna förslag till helt ny lagstiftning som anger de regler som ska gälla för hur fängelsestraff ska verkställas. Lagen bör kallas fängelselagen. Herr talman! Det finns ett eller flera brottsoffer bakom varje brott. Ibland känns det som om vi glömmer detta faktum. I reservation 2 tas verkställighetsinnehållet för sexualbrottsdömda upp. Det finns bland pedofilerna en liten grupp som gör sig skyldiga till ett flertal sexualbrott mot barn. Straff tycks inte kunna få dem att avhålla sig från sitt sjukliga beteende. Peter Martens, forskare i pedofili på BRÅ, menar att det mest lovande sättet att behandla pedofiler är att kombinera farmakologisk behandling med psykologisk och social terapi. Det är naturligtvis ett stort ingrepp i den enskildes liv att behandlas med mediciner för att dämpa sexualdriften. Men detta måste naturligtvis även ses utifrån de som drabbats eller som kan komma att bli nästa offer. Vi anser att sexualbrottslingar som tidigare återfallit i sexualbrottslighet ska ges möjlighet att välja medicinsk behandling som kan minska behovet av fortsatt internering. En villkorlig frigivning för dessa fångar ska först bli möjlig om den dömde väljer att låta sig medicineras. "Dagens regler innebär att det inte finns någon möjlighet att ställa villkor för frigivningen." Men det behöver väl inte vara så att det inte går att ändra på de regler man har i dag? Vidare konstaterar utskottet att om man ska ställa villkor för frigivningen kan det endast gälla under tiden för villkorlig frigivning. Men inte ens då är utskottsmajoriteten beredd att ställa villkor på de som friges, trots att de tidigare återfallit i grova sexualbrott. Lite, om jag får använda ordet, snusförnuftigt konstaterar utskottsmajoriteten vidare: "Det finns också anledning att räkna med att en del dömda inte kommer att vilja underkasta sig behandlingen och därmed inte kunna friges förrän hela strafftiden gått till ända." Jag tror knappt vad jag läser. Är det verkligen så för utskottsmajoriteten att det är viktigare att alla dömda blir frigivna innan hela strafftiden är avtjänad än att kvinnor och barn skyddas från sexuella övergrepp? Herr talman! Våldsbrottslingars möjlighet till permission och frigång måste inskränkas. Allmänhetens skyddsintresse måste alltid väga tyngre än den enskilde gärningsmannens intresse av att få permission. Här har det syndats mycket och allvarligt. Fenomenet kom i blixtbelysning i samband med den tragiska händelsen i Malexander. Tillämpningen av permissionsbestämmelserna har nu stramats upp, men fortfarande händer det att farliga brottslingar rymmer under permissioner. Vi anser därför att reglerna bör ses över och stramas upp. Detta gäller inte minst för återfallsbrottslingar. En försöksverksamhet bör inledas med elektronisk övervakning vid permissioner. Det finns teknik som går att använda. Kan EU hålla reda på alla fiskebåtar med GPS och åkerier hålla reda på sina lastbilar vore det väl konstigt om det inte gick att ha ökad kontroll av interner under permission med samma typ av teknik. Herr talman! Under fängelsetiden har internerna möjlighet att mot arbetsprestation erhålla skattefri ersättning. Sparsamma fångar som avtjänar ett längre straff kan få flera tusen kronor på sitt konto. När det gäller fängelsedömda med utvisningsbeslut i sin dom är det inte ovanligt att vederbörande tiden före frigivningen sänder intjänade medel till sitt hemland. Det medför att när frigivningen ska verkställas saknas pengar till hemresan. Därmed tvingas den svenska staten stå för resekostnaderna. Det är direkt stötande att Kriminalvården inte har befogenhet att kvarhålla så mycket pengar som behövs för att täcka kostnaderna för hemresan. Man skulle mycket enkelt kunna spärra internens konto i god tid innan verkställighetstiden gått ut. Det är självklart, tycker i alla fall jag, att utvisningsdömda ska betala sin hemresa när de har pengar. I dag måste den intagne samtycka till att betala sin hemresa. Därför kan man inte hålla inne pengar till hemresan. Det går naturligtvis att ändra även på dessa regler. Men det vill inte utskottsmajoriteten. Man tycker att det är bra som det är i dag. Herr talman! Vår grundinställning är att utdömt fängelsestraff ska avtjänas. Efter att två tredjedelar av strafftiden har avtjänats ska det dock vara möjligt att bli villkorligt frigiven. Stor hänsyn ska då tas till hur den dömde skött sig under fängelsetiden, hur han eller hon deltagit i den programverksamhet som anses befogad för deras rehabilitering, förekomst av missbruk under fängelsetiden, hur de skött permissionerna m.m. Av största vikt är också att en kvalificerad farlighetsbedömning görs av den intagne. Beslut om villkorlig frigivning bör prövas av den domstol som utdömt straffet. Utskottet skriver att starka rättviseskäl talar för att reglerna om villkorlig frigivning i princip ska vara obligatoriska. Vidare skriver man: För att skapa goda förhållanden på anstalterna och för att främja den dömdes rehabilitering borde å andra sidan i någon utsträckning markeras att den dömde kan påverka sin verkställighet genom att vara skötsam. Det verkar inte som om utskottsmajoriteten riktigt vet vad de vill. De vill att alla ska bli frigivna obligatoriskt efter två tredjedelar av tiden, men man erkänner att det skulle vara bra om man tog hänsyn till hur man sköter sig. Herr talman! Det är just detta som är så viktigt och pedagogiskt: att genom skötsamhet kunna påverka sin egen situation. Det är viktigt för alla människor. Speciellt viktigt är det faktiskt för dem som har mist sin frihet och finns i fängelse. Detta - om det hade lönat sig att sköta sig - skulle bidra till att miljön i fängelset blir betydligt bättre än den är i dag. Vår sista reservation tar upp uppföljningen av vårdplaner. Här anser vi att det brister i dag och vi vill därför ha en förändring. Slutligen, herr talman, vill jag kommentera ett av våra särskilda yttranden. I mitt hemlän, Blekinge, har det blivit ett stort problem att, vanligtvis, unga människor kommer från t.ex. Litauen eller något annat land på andra sidan Östersjön med i stort sett ett enda ärende, nämligen att begå brott. I de fall där någon åker fast och döms verkar man inte se straffet som något allvarligt. Snarare är det så att tiden i häkte och fängelse kan användas till att tjäna in mer pengar än vad som är möjligt på ett ordinarie jobb i hemlandet. Frågan togs upp i en interpellationsdebatt i tisdags. Av debatten framgick att från 1 maj i år kommer medborgare i Litauen och Polen som dömts till fängelsestraff och utvisning att kunna överföras till hemlandet och avtjäna sitt straff där. Motsvarande avtal finns med Estland från och med 1 juni. Men den nya bestämmelsen gäller bara om det finns utvisning i domen. Det är inte så vanligt som man kanske skulle kunna tro. Då behöver man inte ha den dömdes samtycke. Det här tycker jag inte är tillräckligt. Herr talman! Jag kommer att bevaka den här frågan och med stor sannolikhet återkomma. Jag befarar nämligen att de överenskommelser som träder i kraft senare i år inte är tillräckliga för att stävja de förhållanden som råder i dag.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden förra året. Vi kristdemokrater ställer till vissa delar upp på utskottsmajoritetens skrivningar. Vi har i några fall reserverat oss och står förstås bakom de reservationerna, liksom vi står bakom de särskilda yttranden där vi finns med. För tids vinnande nöjer jag mig dock med att yrka bifall till reservation nr 3. Inledningsvis vill jag uttrycka försiktig glädje över att det vi kristdemokrater motionerat om i några fall tydligen vunnit gehör hos makthavarna eftersom små steg börjar tas i rätt riktning. Jag tänker då på våra krav att särskilda avdelningar bör inrättas för livstidsdömda. Det är därför mycket positivt att kriminalvårdsmyndigheten i Kumla nu öppnar en sådan avdelning med plats för 24 livstidsdömda. Men eftersom vi för närvarande har fyra gånger så många som sitter på livstid finns här mer att göra. En annan fråga som vi drivit är att lekmannaövervakarnas ersättning måste höjas. Den höjning om 400 kr som kunnat ske inom ramen för kriminalvårdens anslag tycker vi är alldeles för liten, men den visar i alla fall på att problemen uppmärksammats. Om Kristdemokraternas budgetförslag i höstas om högre anslag till kriminalvården fått majoritet hade det funnits möjligheter att höja ersättningen till lekmannaövervakarna mer än vad som nu skett. Att vi då var rätt ute när det gäller kriminalvårdens ansträngda ekonomi visar det faktum att Kriminalvårdsstyrelsen nu kräver 500 miljoner kronor extra årligen för att klara situationen. När jag några gånger i min hemmavalkrets Västra Götaland norra har besökt lekmannaövervakarna, eller frivilliga samhällsarbetare som de kallar sig, har jag snabbt insett att de är de sanna idealisterna. De är väl värda ytterligare höjning av ersättningen. Så till de reservationer där vi finns med. En av dem gäller verkställighetsinnehållet för sexualbrottsdömda. När man ser till senare års statistik över antalet sexualbrottsdömda är det inte utan att utvecklingen är oroande. Det gäller i särskilt hög grad antalet personer som dömts för sexuellt utnyttjande av underårig. Ökningen hänför sig till största delen till den brottskategori som just handlar om sexuellt utnyttjande av underårig, pedofili. 1997 dömdes 100 personer för detta brott. 1998 2000 finns ännu inga siffror. Under de senaste 10-15 åren har de polisanmälda sexualbrotten mot barn fördubblats. En försvinnande liten del, bara några få personer, av de sexualbrottsdömda är kvinnor. Det må så vara att en orsak till ökningen kan ha att göra med den allmänna debatten om sexuella övergrepp. Ändå måste detta växande problem tas på största allvar. Över 80 % av sexualbrottslingarna var placerade på anstalter där det finns programverksamhet för sexualbrottsdömda. Dessa program deltar man i på frivillig basis. Tyvärr är därför deltagandet ej vad det borde vara, eftersom denna verksamhet ger den som t.ex. dömts för sexuellt utnyttjande av underårig möjlighet att komma till insikt och arbeta på att bli fri från sin sexuella dragning till barn. Vi kristdemokrater menar att kriminalvården måste arbeta mycket mer aktivt och målmedvetet med rehabilitering av pedofiler. Sahlsten, menar att det är svårare att behandla pedofiler än våldtäktsmän, eftersom det inte finns något normalt i den sexuella dragningen till barn. Alla kan inte bli botade, men väl lära sig hantera sin störning. Jeppe Johnsson har redan citerat pedofiliforskaren Peter Martens som anser att det mest lovande sättet att behandla pedofiler är farmakologisk behandling i kombination med psykologisk och social terapi. Syftet med farmakologisk behandling är att sänka förekomsten av manligt könshormon hos sexualförbrytaren, kort sagt att minska sexualdriften. Vi kristdemokrater menar att sådan behandling i kombination med psykologisk och social terapi bör komma till användning i större omfattning än vad som är fallet i dag när kriminalvården tar sikte på sexualbrottsdömda oavsett om det gäller pedofiler dömda för sexualbrott eller andra sexualbrottslingar. I syfte att ge allmänhetens skyddsintresse större tyngd bör det enligt vår mening ställas som villkor att den sexualbrottsdömde underkastar sig farmakologisk behandling när det blir aktuellt med villkorlig frigivning efter det att två tredjedelar av straffet avtjänats. Herr talman! Det här är inga lätta frågor. De innefattar tvärtom flera svåra överväganden. Regeringen bör ges i uppdrag att utreda dem och återkomma till riksdagen med ett lagförslag. I samband med polismorden i Malexander kom permissionsreglerna i fokus eftersom en av de misstänkta hade permission när brotten begicks. 1999 års permissionsutredning skulle granska hur permissionsreglerna tillämpades när det gäller brottslingar dömda för grova brott eller till minst fyra års fängelse. Efter utfört uppdrag riktade utredningen i rapporten Långtidsdömdas utevistelser allvarlig kritik mot kriminalvården för sättet att hantera permissioner. Det visade sig att permissioner i många fall beviljats rent slentrianmässigt, och det var ej ovanligt att s.k. särskilda permissioner hade beviljats för mera tveksamma ändamål. permissioner under en period av tio månader. 10 av dem fick minst 100 permissioner, vilket i genomsnitt betyder en permission per månad. Det förekommer dessvärre att brottslingar fortsätter att göra brott under den tid då de avtjänar straff, vilket företrädesvis sker i samband med permissioner. Herr talman! Trots att Permissionsutredningens rapport visar på att det fanns brister i det dåvarande regelverket anser utskottsmajoriteten att det inte finns skäl att initiera några ändringar av permissionsreglerna. Det är i och för sig positivt att tillämpningsföreskrifterna reviderats. Mot bakgrund av de grava missförhållanden som rått är det dock högst tveksamt om det går att med hjälp av ändrade tillämpningsföreskrifter åstadkomma en uppstramning på området. Vi anser därför att själva regelverket måste ändras i sådan riktning att det vid beslut om permission ska ske en avvägning mellan internens önskan om att få permission och medborgarnas krav på skydd och säkerhet. Vid en dylik avvägning ska allmänhetens skyddsintresse prioriteras framför den intagnes behov av vistelse utanför anstalt. Vidare är det viktigt att kontrollen av dem som får permission är effektiv. En försöksverksamhet bör inledas där elektronisk intensivövervakning införs som en extra säkerhetsåtgärd vid permissioner och frigångar. Herr talman! Särskilt på ett område i det betänkande som vi nu debatterar förvånas man av utskottsmajoritetens agerande eller snarare brist på agerande, och det är när det gäller kostnaden för utvisades hemresor. På denna punkt verkar majoriteten ha drabbats av något slags politisk impotens. Dessvärre är den ej av akut karaktär utan snarare kronisk, eftersom det var samma visa förra året. Majoriteten är väl medveten om missförhållandena och finner dem vara otillfredsställande men orkar ej ta något initiativ till förändring. Detta faktum står i icke obetydlig kontrast till Olof Palmes ofta citerade uttalande att "politik är att vilja". Enligt 9 kap. 1 § utlänningslagen är utlänning som utvisas skyldig att betala kostnaden för sin egen resa till den ort dit han sänds. Denna bestämmelse tillämpas dock praktiskt taget aldrig, beroende på att den som ska utvisas antingen saknar medel eller, vilket upplevs som klart stötande, motsätter sig att betala för resan. Det finns inget system för indrivning i sådana här fall, och då är det endast ansökan om stämning samt kvarstad som står till buds. Eftersom det kräver tid och resurser anses det inte meningsfullt att göra detta. Därmed tvingas den svenska staten att stå för kostnaderna, som inte är alldeles obetydliga, eftersom vi har många fångar med utvisningsbeslut. I höstas var det sammanlagt på Kumla, Hall och Tidaholm ca 270 fångar som var utländska medborgare. Av dessa hade ca 160 utvisningsbeslut, som ska fullföljas efter avtjänat straff. Vad gäller den ersättning som de intagna kan arbeta ihop får 10 % innehållas för permissions och frigivningsändamål. Enligt Kriminalvårdsstyrelsen är det möjligt att använda dessa medel också för den dömdes hemresa i samband med utvisning, men bara om samtycke finns från internen. Det är högst rimligt att en viss del av arbetsersättningen innehålls för den utvisades hemresa. Kriminalvården måste få möjlighet att utan den intagnes samtycke betala ut kvarhållna medel för att bekosta hemresan. Mot bakgrund av stadgandet i utlänningslagen att den dömde utländske medborgaren ska betala sin egen utvisningsresa ter det sig underligt att utskottets majoritet ser skäl som talar emot att staten ska kunna tvinga fram betalning när den utvisningsdömde vägrar. Det vore intressant om någon företrädare för majoriteten kunde redovisa några av de skälen. Kan det möjligen vara så att man funderar på att ändra utlänningslagen, så att det där i stället kommer att stadgas om fria utvisningsresor och att man därmed är av med problemet på ett enkelt sätt? Herr talman! Detta kan tyckas vara ett litet problem, men principiellt är det allvarligt när makthavarna med öppna ögon ser att gällande lagstiftning ej fungerar och ändå låter bli att åtgärda densamma.

Herr talman! Vi har nu gått över till kriminalvårdsmotioner. Kriminalvården är ju ett område inom rättsväsendet som har utarmats ganska mycket den senaste tiden. Man är verkligen i behov av ytterligare resurser för att se till att det inte skapas en svängdörrsmentalitet, utan att vi kan förhindra återfall i brott. Samtidigt ser vi att behoven ökar kraftigt. Det finns ett stort behov av platser. I åtminstone hela södra Sverige är det fullt på anstalterna, i häkten och i arrestlokaler. Man öppnar extra utrymmen, men det räcker ändå inte till. Detta förorsakar många extra transportkostnader och belastningar i övriga delar av rättsväsendet. Jag ska ta upp några punkter med anledning av de motioner som behandlas i betänkandet. Jag yrkar bifall till reservation nr 2, och jag står naturligtvis också bakom de särskilda yttranden som jag har skrivit under. De sexualbrottsdömda har redan berörts här, och Ingemar Vänerlöv gjorde en bra utläggning i den frågan. Jag håller med om att det är oerhört viktigt med en balans mellan att ge allmänheten ett skydd och möjligheterna att rehabilitera den som dömts för sexualbrott. Det har pågått olika behandlings och rehabiliteringsinsatser, men när personalen har sviktat har man inte kunnat följa upp dessa viktiga insatser. Det är visserligen inte många som återfaller i sexualbrott, men de som gör det skapar en väldig oro och en stor upprördhet bland allmänheten. Det är därför oerhört viktigt att komma fram till alla möjliga former av rehabilitering för att motverka detta. Jag instämmer med Ingemar i att det är svåra avgöranden som måste ske. Jag tycker ändå att det är värdefullt att man ger regeringen i uppdrag att utreda frågan om farmakologisk behandling. Vad gäller permissioner vill jag säga att permissionssystemet måste vara långsiktigt. Man får inte plötsligt i panik på grund av att något har hänt dra till bromsen. Det är ingen betjänt av. Vi får enligt min åsikt inte heller styras av medier, utan det måste fattas väl avvägda beslut som bygger på en balans mellan å ena sidan samhällets skyddsintresse och å andra sidan den intagnes behov av rehabilitering. Däremot är det viktigt att man har en ständig uppföljning av permissionerna, så att de regler som finns efterföljs. Vad som hade hänt var att man inte hade haft denna kontinuerliga uppföljning och att det plötsligt hade gått slentrian i verksamheten. När man slog till visade det sig att mycket behövde göras. Jag tycker inte att det finns skäl att se över permissionssystemet men däremot att ständigt följa upp detta. Det pågår en utredning om psykiskt störda lagöverträdare som jag har förmånen att arbeta i. Även på detta område ställs vi inför väldigt svåra överväganden. Kommitténs förslag kommer att vara klart i slutet av året, och det är bra att det avvaktas. Men det är också väldigt svåra avvägningar att göra. Lekmannaövervakare är otroligt viktigt. Med tanke på den ökade andel straff som avtjänas inom frivårdens ram är det viktigt att det finns medborgare som ställer upp som lekmannaövervakare. Samma sak gäller för många andra ställen där det finns frivilliga samhällsmedborgare som ställer upp socialt. De måste man kunna ge morötter på något sätt, och man måste ställa upp med utbildning, handledning och naturligtvis ersättning för utgifter. Man kan inte bara se till ekonomisk ersättning. Jag tycker att det är bra att man har höjt ersättningen till 400 kr. Men man måste också se andra delar som är väldigt viktiga. Vi har ett stort behov av lekmannaövervakare även i framtiden. När det gäller frågan om individuella behandlingsplaner är det verkligen bekymmersamt. När man läser den BRÅ-rapport som kom under slutet av förra blir man verkligen bekymrad. Detta är en del av verktyget i rehabiliteringsarbetet. Enligt rapporten har man inte i något fall gjort planerna enligt de formulär som finns. Om man inte har detta verktyg, hur ska man då kunna gripa sig an rehabiliteringsarbetet och få en sådan ändring att antalet återfall minskar så att man kan vända kurvan? Det är otroligt viktigt att man gör upp individuella planer och att de följs upp och används just som ett redskap. Det behövs mer än planer. Det behövs åtgärder för att komma till rätta med detta, och det behövs resurser. Det tar tid att göra upp planerna och att följa upp dem. Kriminalvården har, som jag sade tidigare, verkligen utarmats på resurser. Viljan och kunskapen finns hos en stor del av personalen. Man ska vara rädd om den personal man har, eftersom det är mycket svårt att anställa ny personal. Men då måste man också ge redskapen och ge möjligheten att hantera detta. Fru talman! Det finns många goda initiativ inom kriminalvården som kan utvecklas till en god, effektiv rehabilitering för att på detta sätt minska återfallen. Men det måste finnas resurser för att klara av det.

Fru talman! I dag debatterar vi justitieutskottets betänkande nr 12 om kriminalvårdsfrågor. Betänkandet behandlar motioner om kriminalvård och bl.a. Vi i utskottsmajoriteten föreslår att riksdagen avslår samtliga motioner med hänvisning till gällande regelverk och pågående utvecklings och beredningsarbete. Till betänkandet har sex reservationer och fem särskilda yttranden lämnats. Jag tänker prata om några av de förslag som har lagts fram. Jag har tidigare sagt här i kammaren, och jag vill lyfta fram det även denna gång, att målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar då om att skapa ett samhälle som förebygger brott, ett samhället för alla, med en politik som minskar avståndet mellan människor. Skolpolitiken, familjepolitiken och socialpolitiken är viktiga delar i det kriminalpolitiska arbetet. De är viktigare än straffsystemets utformning. Som de flesta av er vet utvecklas kriminalvården positivt. Det finns många positiva delar att peka på och hålla fram, exempelvis har vårdarrollen förändrats genom kontaktmannaskapet. Säkerheten har förbättrats. Programverksamheten har utvecklats och stödavdelningar och sexualbrottsavdelningar har införts. Utvecklingen har skett samtidigt som besparingsoch rationaliseringskrav har medfört stora omorganisationer. Att detta har ställt mycket stora krav på dem som arbetar på våra fängelser är självklart, och det är inte färdigt ännu. Rationaliseringsarbetet ska fortsätta. Detta kräver kompetent och engagerad personal. En mycket viktig och central uppgift för kriminalvården är därför att se till att personalen har den kompetens som krävs. Nu prioriteras arbetet med att förstärka frigivningsförberedelserna, bekämpa narkotikamissbruket i fängelserna, förebygga återfall i brott och utveckla alternativen till fängelse. Fru talman! Att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom kriminalvården är inget som avspeglar sig i de motioner som vi behandlar i betänkandet. Det verkar nästan som om oppositionen är okunnig om den utveckling som pågår och om de arbeten som initierats. Oppositionens motioner handlar främst om att föreslå åtgärder som redan bereds i Regeringskansliet eller i utredningar som redan arbetar. Exempelvis begär Moderaterna att regeringen snarast tar initiativ till en ny verkställighetslag. När utskottet senast behandlade den frågan under våren 2000 noterade utskottet att frågan om en ny verkställighetslag skulle övervägas i samband med att en systematisk och redaktionell översyn av lagen om kriminalvård i anstalt, KvaL, görs. Utskottet sade då, i likhet med tidigare uttalanden, att det finns omständigheter som talar för en ny lag om verkställighet av fängelsestraff. Utskottet ansåg dock att det förestående arbetet inte skulle föregripas. Vi vet att frågan om direktiv till en sådan översyn bereds i Regeringskansliet med inriktning på ett beslut under hösten 2001. Min fråga är då: Vad vill Moderaterna åstadkomma mer genom sin motion och reservation i den här frågan? Varför räcker det inte att arbetet redan är i gång? Fru talman! Moderater och Kristdemokrater motionerar också var för sig om att farmakologisk behandling som syftar till att minska sexualdriften ska gälla som villkor för villkorlig frigivning av personer som dömts för sexualbrott. När det gäller själva behandlingen inom kriminalvården finns bestämmelser i KvaL. En intagen ska enligt 10 § KvaL ges möjlighet till lämplig sysselsättning som främjar utsikterna att inordna sig i samhället. En intagen som har behov av medicinsk, psykologisk eller någon annan särskild behandling ska också få sådan om det kan ske med hänsyn till anstaltstidens längd och den intagnes förutsättningar. Enligt 12 § KvaL är en intagen skyldig att delta i den verksamhet som anvisas honom. Att delta i anvisad programverksamhet är alltså obligatoriskt. Medicinsk behandling kan däremot, liksom i övrigt i samhället, normalt endast ges på frivillig grund. Man kan i och för sig ha förståelse för att ett krav på villkorad frigivning kan framstå som lockande. Utskottsmajoriteten vill dock påpeka att ett sådant system knappast kan gälla mer än under tiden för villkorlig frigivning, och att det, som all annan medicinsk behandling, torde kräva noggrann kontroll och uppföljning. Det finns också anledning att räkna med att en del dömda inte kommer att ta behandling och därmed inte kommer att kunna friges förrän hela strafftiden gått till ända. Denna skillnad gentemot andra dömda kan framstå som svårmotiverad samtidigt som frågan kompliceras ytterligare av de begränsningar som gäller för vård under tvång. Med denna kunskap är det utskottsmajoritetens ståndpunkt att andra metoder bör väljas vid den här typen av brott. Det är dock möjligt att den föreslagna behandlingen i vissa fall kan vara till nytta om den ges på frivillig grund. Resten av motionerna handlar om permissioner, särskilda avdelningar för livstidsdömda, individuella behandlingsplaner och villkorlig frigivning m.m. Motionsförslagen har behandlats i utskottet, och vi har funnit att förslagen i stort sett slår in öppna dörrar. Frågorna är redan lyfta - de utreds eller bereds i Fru talman! Jag vill ägna resten av min talartid åt att tala om en av kriminalvårdens viktigaste uppgifter, nämligen att rehabilitera dömda och att förbereda dem för ett icke-kriminellt liv. Nu återfaller en alltför stor del av dem som avtjänar fängelsestraff i brott. Därför måste man på ett bättre sätt ta till vara alla möjligheter att bryta den negativa banan. Kriminalvårdens insatser ska redan från början vara inriktade på att rehabilitera. Alla tillfällen att utveckla intagnas kompetens, både vad gäller arbete, utbildning och social förmåga ska användas. Programverksamheten som jag nämnde inledningsvis har utvecklats under senare år, och är ett viktigt medel för att intagna ska få stöd och behandling för bl.a. drogmissbruk och psykiska störningar. Här handlar det om att fortsätta utveckla de metoder som är mest effektiva. Det finns inga enkla lösningar. Däremot kan vi alla bidra till att föra utvecklingen i rätt riktning. Vi kan öka våra kunskaper och vi kan bestämma oss för de bästa åtgärderna. Vi behöver engagerade människor som bryr sig om, och vi behöver insatser på många plan. När det gäller kampen mot brott måste vi alla vara med och bidra. En bra, human och effektiv kriminalvård betyder otroligt mycket. När kriminalvården fungerar som bäst ger den den kriminella en verklig chans till ett liv utan brott. Det är mycket viktigt hur samhället - vi alla - ser på de dömda. Tror vi på att kriminella kan rehabiliteras är också möjligheten att åstadkomma det mycket större. Fru talman!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
Fru talman! När det gäller frågan om ny verkställighetslag så kan Yilmaz läsa reservation 1. Varsågod, där står svaret! Yilmaz säger att skolpolitik och socialpolitik är viktigare än kriminalpolitik. Ja, det kan jag hålla med om. Men då måste jag konstatera att den politik som Yilmaz parti har drivit genom åren har misslyckats. Därför har vi den brottslighet som vi har i dag. Varken skolpolitiken eller socialpolitiken är väl så mycket att hurra för i dag. Det är åtminstone min uppfattning. Palme lär ha sagt att politik är att vilja. Det verkar som om Socialdemokraternas politik nu är att vela. Jag skulle vilja ta upp frågan om villkorlig frigivning. Jag återger det som jag läste upp i mitt anförande. En mening låter så här: Utskottet vill till att börja med framhålla att starka rättviseskäl talar för att reglerna om villkorlig frigivning i princip ska vara obligatoriska. Lite längre ned står det: För att skapa goda förhållanden på anstalten och för att främja den dömdes rehabilitering borde å andra sidan i någon utsträckning markeras att den dömde kan påverka sin verkställighet genom att vara skötsam. Tror Yilmaz Kerimo att det skulle ha en positiv betydelse om det lönade sig att sköta sig i fängelset och därmed kunna få bli frigiven något tidigare?
Fru talman! Jeppe Johnsson framförde i sitt anförande att han vill ha en ny fängelselag i stället för kriminalvård. Det är kanske det som är skillnaden mellan oss och Moderaterna. Moderaterna vill att människor bara ska sitta inne utan vård, medan vi vill ha kriminalvård med betoning på vård. Som vi också har sagt i betänkandet ska det vara lönande att sköta sig på anstalten. Frigivningen kan senareläggas ifall man inte sköter sig. Det står där också.
Fru talman! Tydligen anser Yilmaz att det är så viktigt att alla friges efter två tredjedelar av tiden att han är beredd att släppa ut sexualbrottslingar som inte är rehabiliterade. Det är bara att beklaga alla brottsoffer och blivande brottsoffer. Jag blir nästan lite rörd när Yilmaz i avslutningen av sitt anförande talar om rehabilitering. Yilmaz och jag sitter i Kriminalvårdsstyrelsen, som står bakom skriften Årsredovisning för 2000. Jag ska bara mycket snabbt kommentera vad som står på s. 13. Programverksamheten har minskat med ca 20 %. Det brukar ju majoriteten förklara med att den var så dålig så vi måste bygga upp den igen. Det må vara så. Det får stå för er. Lite längre fram står det om § 34-placeringarna. Då vill jag fråga Yilmaz Kerimo om de också är dåliga. Yilmaz Kerimo sade ju att socialpolitik och skolpolitik är så viktiga. Då är väl också de här § 34 placeringarna viktiga. Men räknat i vårddygn har
Fru talman! Jeppe Johnsson fortsätter med sin pessimistiska och negativa inställning. Nu är det andra gången han bara ser negativt på detta. Han vill inte se att det händer mycket positivt också i kriminalvården. Det är rehabilitering som behövs och bör utvecklas i våra fängelser. Det hjälper inte att bara låsa in dem. De ska komma ut någon gång. Då ska de återanpassas. Därför behövs det rehabilitering, Jeppe Jag vill också påminna Jeppe Johnsson om att vi i den senaste budgeten har gjort den största satsningen någonsin på kriminalvården. Detta kommer att påverka så att programverksamheten, rehabiliteringen och mycket annat kommer att utvecklas positivt.
Fru talman! Yilmaz Kerimo säger att rehabilitering är den viktigaste åtgärden och att man ska ta till vara alla möjligheter. Jag instämmer i det. Jag skulle verkligen vilja att man kunde bryta den här återfallskurvan. Procentsatsen är väldigt hög. Då vill jag fråga Yilmaz Kerimo: Vilken effekt har den nuvarande rehabiliteringen haft på återfallsprocenten? Har kurvan svängt? Har den gått ned? Har det haft någon effekt? Sedan kommer jag automatiskt in på nästa fråga. Den gäller de här individuella planerna som är en förutsättning för rehabilitering. Yilmaz Kerimo berörde kontaktmannaskapet och sade att det är så viktigt. Jag instämmer i det. Men i den ständiga förflyttning som de intagna är utsatta för i dag skiftar man ju kontaktman ständigt. Man hinner knappt greppa det hela förrän man flyttar till ett annat ställe. Fungerar då inte planerna heller blir det ineffektivt och tar onödigt mycket resurser. En förutsättning för att man ska klara rehabiliteringen och minska narkotikaanvändningen osv. är att man kommer till rätta med platsbristen. Hur ser Yilmaz Kerimo på den saken?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att antalet platser kommer att öka. Senast när jag var på Kumla sade man att antalet platser kommer att öka. På de flesta anstalter kommer antalet platser att öka. Brottsligheten har inte ökat. Den har varit konstant de senaste åren. Det beror på att vi har en bra kriminalvårdspolitik. Om vi jämför oss med andra länder, t.ex. USA, är brottsligheten där fyra gånger större än här i Sverige. Detta visar att vi har en bra kriminalvårdspolitik. Det måste vi fortsätta med.
Fru talman! Återfallsprocenten är ju enormt hög. Den har gått uppåt. Jag kommer inte ihåg om det var 68 eller 78 %, men det är en väldigt hög siffra. Jag vill inte göra jämförelser med USA. Jag tycker inte att de har någon bra kriminalvård. Jag tycker att vi ska titta på vår egen. Vi måste göra någonting åt den höga återfallsprocenten. Det går bara om man sätter in rehabiliterande åtgärder. Det är tacksamt om antalet platser ökar, för det är bekymmersamt. Men det kostar ju. Finns det pengar till det?
Fru talman! Jag sade också i mitt anförande att vi måste prioritera åtgärder mot återfall. Återfallsprocenten är hög. Det måste göras något åt det. Det sade jag i mitt anförande. Den frågan kommer att prioriteras framöver i Kriminalvårdsstyrelsens program. Ökningen av antalet platser får ske inom befintlig budget. Det har anslagits mer resurser i höstbudgeten. Det får ske inom den budgeten. När jag var på besök på Kumla senast sade de att de skulle starta 46 platser till redan nu den 1 april, om jag minns rätt.
Fru talman! Jag ska hålla mig till en enda sak. Det gäller de utvisningsdömdas hemresor. I mitt inlägg bad jag att någon av majoritetens företrädare skulle redovisa de skäl som talar emot att lagen ska följas. Tyvärr är det så att i det här betänkandet kan man på ett ställe dra slutsatsen att utskottsmajoriteten anser att det ibland finns skäl som talar emot att lagen ska följas. Det gäller just den här paragrafen i utlänningslagen där det står att utvisningsdömda ska betala sin egen hemresa. Jag undrar om Yilmaz Kerimo för utskottsmajoritetens räkning kan redovisa några av de skäl som talar emot den ordningen som säger att det är rimligt att staten kan tvinga fram betalning.
Fru talman! I dag finns det möjlighet att ta 10 % av det de intagna får på ett konto. Dessa 10 % ska kunna användas för deras privata ändamål. Jag håller med om att det bör vara så att de bör kunna betala resan själva. Men jag vill också ställa en fråga till Ingemar Vänerlöv. Vet Ingemar Vänerlöv hur mycket de intagna egentligen får? De har kanske privata behov här också. Dessutom har vi skrivit under att de ska kunna avtjäna sitt fängelsestraff i utlandet. Då kommer de inte att vara här så lång tid. Ni påstår att det skulle bli flera tusen kronor, men det är inte så mycket. De har inte hunnit tjäna så många kronor när de ska utvisas direkt och avtjäna straffet i utlandet. Möjligheten finns att de ska kunna betala. Men då måste man ha deras samtycke, som i alla andra frågor, eftersom det är deras pengar som de får under förutsättning att de deltar i programverksamheten.
Fru talman! Jag kan inte säga att svaret var direkt tillfredsställande. Jag vet också att 10 % kan innehållas för frigivningsändamål osv. Det är även bekant att om den intagne förstör inredning osv. kan kriminalvården ta pengar från ersättningen för att restaurera. Jag vet också att det är ganska lite pengar man har i ersättning. Men det är inte det saken egentligen gäller. Det är principiellt viktigt att utskottsmajoriteten är fullt medveten om att vi har en lag som inte alls fungerar, och ni är inte alls intresserade av att förändra den. Det måste självfallet införas en regel som säger att en viss procentsats ska hållas inne som ska gå till hemresan. Regeringen får utreda hur man vill ha det. Annars får ni fatta beslut om att man bör slopa regeln i utlänningslagen om att den utvisningsdömde ska betala sin hemresa. Jag upprepar att det är principiellt viktigt att vi har lagar som vi följer. Vi kan inte med öppna ögon låta bli att följa en lag.
Fru talman! Jag ställde en fråga till Ingemar Vänerlöv, men jag har inte fått svar på den. Jag frågade om han visste hur mycket de tjänade när de deltog i programverksamheten. Eftersom han inte sade det kan jag säga själv att det inte handlar om mycket pengar. De tjänar 9 kr per timme när de deltar i programverksamheten. Dessa pengar ska också räcka till privata ändamål. Jag håller med om att de ska betala själva när det finns pengar på dessa 10-procentskonton, men då måste vi ha deras samtycke, som jag sade tidigare. Om vi ska göra det utan deras samtycke måste vi ha ett domslut. Det måste vara utmätning. Det krävs mycket mer än att man bara tar de här pengarna. Jag håller med om att de bör betala resan själva, men man kan inte ställa dem på bar backe.

Fru talman! Det här är min första kriminialvårdspolitiska debatt eftersom Alice Åström är sjuk. Det känns spännande. I min mycket röda ungdom - andra människor brukar tala om sin gröna ungdom, men för mig var det en mycket röd ungdom - var jag väldigt fascinerad och intresserad av kriminalvårdsfrågor, men jag har naturligtvis aldrig arbetat politiskt med det på det här planet förrän nu. När det gäller kriminalvården är det minst lika viktigt som i polisfrågor att vi är medvetna om att insatser inom resten av samhället starkt påverkar hela kriminalvården. Redan när mycket unga människor begår brott borde samhällets insatser stärkas och bli mer relevanta med tanke på de unga människornas behov. Om t.ex. en mycket ung drogpåverkad människa begår ett brott under en vardagsnatt borde vi förstå att den unge har mycket stora problem. Att enbart straffa för brottet leder inte till att den unge förändrar sitt liv och sitt beteende. Vi måste bli bättre på att sätta in rätt hjälp på rätt nivå vid rätt tillfälle. Om en ung människa som kanske bara är 14 år är övergiven av sina föräldrar, saknar studieförmåga, börjar dricka alkohol tidigt och i princip får sköta sig själv måste det sättas in insatser på många plan, inte bara för den unge utan också i hemmet och i skolan. Det räcker knappast med något samtal i veckan, utan mycket större och mer behovsanpassade åtgärder behövs. En av mina söner arbetar för närvarande med ett projekt som handlar om att utbilda bandyspelare till att vara goda förebilder för pojkar i 6-12-årsåldern. För pojkarna är det mycket behövliga insatser. Jag tycker att idrotten i det sammanhanget används på ett mycket bra och kraftfullt sätt, men jag kan ändå inte låta bli att förundras över att vi ständigt måste sätta i gång projekt för att förebygga ohälsa och stödja olika grupper. För många år sedan åkte vi för första gången till månen, men fortfarande år 2001 i Sverige har vi inte fungerande system och insatser för att stödja och hjälpa barn som riskerar att fara illa eller som redan far illa och är i direkt behov av hjälp. Jag tänker på barn till alkoholister, barn till narkomaner, barn till psykiskt sjuka, barn till dömda och barn som av andra anledningar skulle behöva stöd och förståelse. Förskola, skola, socialtjänst, ideella organisationer, barnpsyk och många fler borde ha fungerande system för hur man ska hjälpa de här grupperna. Fru talman! Under de sista åren har det varit en stark fokusering på brottsoffer, och det tycker vi är bra, främst med tanke på kvinnor och barn. Att bli utsatt för brott sätter spår hos människor, ibland både kroppsligt och själsligt. Brottsoffer måste ges den bästa tänkbara uppmärksamheten och få stöd under hela rättsprocessen och kanske även efteråt. Det betyder inte att misstänkta och dömda människor inte ska tas om hand på ett humant och respektfullt sätt. Grundtanken med hela kriminalvården är att straffet ska leda till att dömda människor ska kunna återgå till att leva ute i samhället som alla andra människor. Vi tror inte att enbart fler poliser löser narkotikaproblemen i Sverige. Lika lite tror vi att enbart hårdare straff får människor att sluta begå brott. Vi tror att människor måste ges en rimlig chans till förändring och att ingenting förändras av sig själv. Många tycker att det borde vara en självklarhet att våra fängelser ska vara drogfria. Ju mer jag lär mig om beroendeproblematik förstår jag hur svårt det här är. Det kanske i stället är förunderligt att så många, som det faktiskt är, avhåller sig från droger under fängelsetiden. Att öka kontrollerna, inte tillåta besök och permissioner osv. leder bara till att drogberoende människor kanske under en begränsad tid låter bli droger. Det psykosociala beroendet fortsätter ändå. Det betyder att straffet, om fängelsetiden inte fylls med program som kan hjälpa människor att se, förstå och erkänna sin situation, inte leder till varaktiga förändringar. Drogberoende leder också till starka känslomässiga förändringar. Drogsjuka människor har svårt att hantera känslor och vet inte hur det ska kännas att vara drogfri. För många är det så många år sedan de kunde uppleva normala känslor att allt som känns kan uppfattas som skrämmande, även positiva känslor. De flesta människor som är beroende av droger har ett litet tålamod och behöver starkt och mycket långvarigt stöd. Kvantiteten och kvaliteten i motiverande och behandlande program måste därför vara mycket god. Många kriminella har också psykiska problem, vilket ökar kravet på kompetensen. Det är ett mycket stort problem att så många som arbetar inom kriminalvården saknar tillräckligt bra kompetens. Och en del, som Jeppe Johnsson läste upp här, är helt utan grundläggande utbildning. Vi kan aldrig kräva att kriminella med svår bakgrund, psykiska problem och drogberoende ska kunna rehabiliteras av unga outbildade människor. Programverksamhet med många olika inriktningar måste få ett större utrymme än nu. Det hjälper föga med inlåsning och att fylla dagen med någon form av sysselsättning. För att förändra människors värderingar, attityder, tankar och känslor krävs helt andra insatser. Om vi inte är beredda att arbeta för att öka de insatserna måste vi erkänna att vi inte vill förändra och rehabilitera utan att vi egentligen bara vill straffa, låsa in och förvara människor. Förr eller senare ska de dömda ut i samhället. För alla kommer det en frigivningsdag. Någon som släpps ut efter ett långt fängelsestraff för mycket våldsamma och grova brott kanske blir just din granne. Vem skulle du välja som granne om du stod inför valet mellan två frigivna interner? Den ena har under sin anstaltstid fått utbildning, kanske fått lära sig ett yrke, fått adekvat behandling för drogproblem och fått möjlighet att upprätthålla kontakten med sin familj, sina barn och med samhället i övrigt genom besök och permissioner, och den andra har helt enkelt suttit inlåst. När det gäller permissioner får vi inte glömma bort barnperspektivet. Barn har behov av och rättigheter att träffa sina föräldrar. Att ha en förälder som begått brott, dömts och satts i fängelse kan vara att mycket starkt trauma för ett barn. Att inte låta barnet träffa sin dömda förälder skulle ytterligare försvåra barnets situation. Ett barn är alltid oskyldigt och kan inte straffas för att en förälder har begått brott. Naturligtvis måste alla permissioner förberedas och planeras noga, och vi måste vidga tankarna till barnens perspektiv. Kvinnor som dömts till fängelse måste få möjlighet till en rehabilitering som är anpassad efter kvinnliga behov. Även där måste barnperspektivet in. Mentaliteten på anstalterna kan vara hård och många gånger påfrestande. Fängelserna är i likhet med polisvärlden en grabbig miljö. Kvinnor som arbetar inom kriminalvården måste få stöd till att förändra arbetsklimatet, så att fler kvinnor vill och kan söka sig till kriminalvården. Det skulle vara positivt både för internerna och för de anställda. Jag vill avsluta med det jag började med. Kriminalvården är starkt påverkad av andra beslut i samhället. Vi behöver mer resurser till skola, fritid och kultur. Vi behöver ge mer och relevant stöd till familjer som lever i en jobbig situation. Människor behöver arbeten som det går att försörja sig på. Vi behöver prata mer om attityder, och vi behöver ändra våra värderingar och de sätt som vi hjälper varandra på.
Fru talman! I mitt anförande, som jag nämnde tidigare, bad jag majoritetens företrädare att redovisa de skäl som man hade att inte följa lagen när det gäller just det här att utvisningsdömda ska betala sin hemresa själva. Jag fick inga skäl av Yilmaz Kerimo. Det nämndes hur lite man tjänar. Jag vet att man tjänar väldigt lite. Inkomsten ligger på ungefär en tia i timmen. En snabb huvudräkning ger vid handen att det ändå skulle ge uppemot 2 000 kr per år om 10 % av den ersättningen tas undan till hemresan för den utvisningsdömde. Sitter någon på fyra år skulle det ge bortemot 8 000 kr, och det skulle förmodligen täcka en icke föraktlig del av kostnaden för hemresan. Jag vill veta av Yvonne Oscarsson, som en av majoritetens företrädare, vad utskottet ser för skäl som talar emot att man ska tvinga fram betalning när den utvisningsdömde vägrar.
Fru talman! Jag behöver inte återigen läsa upp vad som står i betänkandet, för det vet jag att Ingemar Vänerlöv vet, precis som jag. Jag hoppas att det respekteras att jag inte är så väldigt insatt i just kriminalvården. Men rent spontant tänker jag att det kanske finns fler saker när det gäller interners ekonomi som man borde se över. Jag tänker på att många faktiskt står utan bostad, utan kläder och utan ett enda öre när de kommer ut. Jag tänker på dem som sitter i fängelse och som kanske inte betalar underhåll till sina barn. Det finns kanske anledning att titta på fler saker. Men visst tycker också jag att det borde vara så att man bekostar sin hemresa själv.
Fru talman! Jag har full förståelse för de synpunkter som Yvonne Oscarsson här nämnde om ekonomiska besvär, osv. Men nu är det så att man drar undan en viss del till permissions och frigivningsändamål, och man kan ta undan pengar exempelvis när någon har förstört. Då är det väldigt svårt att förstå vad det finns för principiella skäl som säger att man inte också från början skulle kunna sätta av en liten del - kanske 10 % - just för hemresan. Det är skälen till att det inte skulle gå som jag vill ha redovisade. Eftersom jag inte har fler repliker undrar jag om Yvonne Oscarsson är tillfreds med den obenägenhet att ta itu med problemen som vi nu ser för andra året i rad.
Fru talman! Jag förstod inte riktigt den sista frågan, så den kan jag inte svara på. Men när det gäller resorna vill jag återigen säga att frågan är svårare än så för mig. Jag är inte säker på att jag är helt övertygad om att just hemresan ska vara prioritering nr 1 när man ska ta pengar. Då tänker jag just på underhåll för barn. Detta får man diskutera vidare inom Kriminalvårdsstyrelsen, som jag inte sitter i, och så får vi ta upp det till diskussion fler gånger i utskottet.
Fru talman! Kriminalvården har ett fruktansvärt omfattande och hårt arbete, för inom kriminalvården samlas de verkliga problembarnen. Man har under lång tid inom socialvården, osv., försökt att göra insatser, som vi alla vet. Vi vill ha tidiga åtgärder, men det är dessa man har misslyckats med. Naturligtvis måste ändå kriminalvårdens arbete inriktas på att förhindra återfall i brott, men det är lättare att säga än att göra det. Visst finns det behov av att ytterligare förstärka utbildningen för de anställda. Det finns ytterligare behov av att ta fram program som fungerar, och det behövs ytterligare nya idéer för att nå detta mål. Såvitt jag förstår pågår det ett sådant arbete hela tiden inom kriminalvården. Jag vill att det ska gå ännu mer resurser till att ta fram just sådana program. För att gå in på de särskilda motionskraven eller reservationerna i betänkandet kan jag först kommentera det som sades om sexdömda och pedofili. Man kräver att villkorlig frigivning av dessa personer inte ska få ske om de inte har tvingats till farmakologisk medicinering. Vi har pratat om detta och diskuterat det flera gånger. Det är inte så enkelt att det alltid hjälper med farmakologisk behandling. BRÅ:s rapport har visat att problemet som vanligt är mångfasetterat. Att då kräva detta som en generell åtgärd är jag inte beredd att göra. Däremot ska jag till nästa gång vi diskuterar frågan ta reda på hur många som vägrar och som inte vill underkasta sig medicinering om de får det rådet. Den uppgiften behöver jag. Men jag förstår inte hur man kan gå så långt. Det pågår väldigt bra projekt runtom i landet där detta sker. Teknisk kontroll som elboja för att vissa ska få permission tycker jag inte heller behövs i detta läge. De lagar och bestämmelser som finns när det gäller permissioner är tillfyllest. Problemet är att de inte används på rätt sätt, har en utvärdering visat. Jag kan inte finna att vi ska ändra lagen, utan vi ska snarare skärpa efterföljandet av de lagar som finns. Däremot har vi i dagarna fått ett nytt förslag från regeringen, där både Miljöpartiet och Vänsterpartiet finns med. Det gäller frigivningsförberedelse - från anstalt till frihet. Där föreslås ett försök med elektronisk fotboja för de långtidsdömda så att dessa personer efter fängelsetiden, då man har försökt att hjälpa och rehabilitera med program, inte ska stå med en plastpåse i handen utan att ha någonstans att ta vägen. De ringer till kompisarna som de umgicks med tidigare för att få rum över natten. I det försöksprojektet ska man försöka att verkligen rehabilitera, och det tror jag mycket på. Det har varit en stor brist. Det är inte konstigt att man återfaller i brott om det inte finns en strukturerad tillvaro efter det att man har avtjänat fängelsestraffet. Sedan går jag till Ingemar Vänerlövs fråga om varför vi inte vill att utvisningsdömda ska betala sin egen resa. Det kan verka rimligt och rätt när man betraktar det ytligt. Visst kan jag också tycka det. Men jag behöver tid för att undersöka detta mer. Det finns säkert otroligt många ytterligare faktorer som man behöver ta ställning till. Men om det visar sig att det skulle gå att använda de tio procenten till resan är jag vid nästa tillfälle frågan kommer upp naturligtvis beredd att bifalla. Jag är inte riktigt säker på alla konsekvenserna, och det är skälet till att jag inte bifaller denna reservation i dag.

Fru talman! Jag vill bara säga till Kia Andreasson att jag undrar om hon riktigt hörde mitt anförande. Vi hävdar inte att man rakt av ska bestämma om farmakologisk behandling av sexualbrottslingar. Ordagrant sade jag så här: Det här är inga lätta frågor. De innefattar tvärtom flera svåra överväganden. Regeringen bör ges i uppdrag att utreda dem och återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Det är efter det vi tar ställning till sådana förslag. Kia Andreasson säger angående hur de utvisningsdömdas hemresor ska betalas så här: Det kan verka rimligt och rätt. Det är inte frågan om hur det verkar. Frågan är vad lagen stadgar. Vad stadgar 9 kap. 1 § i utlänningslagen? Där står det att de är skyldiga att betala sin hemresa.
Fru talman! Att utreda det här med farmakologisk behandling med tvång är också resurskrävande. Det är därför jag menar att jag vill ha lite mer siffror innan jag begär en utredning. Jag är visst på det klara med detta. Sedan gällde det skyldigheten att betala. Visst, det står skyldighet. Men trots det kan det innebära sådana moment, inte minst under vistelsen inom anstalten. Jag vet ju hur väl internerna känner till varandras villkor och hur detta kan ställa till konflikter osv. Det är en massa sådana punkter som jag vill kontrollera med kriminalvården innan jag kan kräva att detta ovillkorligen måste tas ut och att vi ska ändra bestämmelserna. I dag kan man ju inte göra det. Det innebär att man med automatik kan dra de här pengarna och inte behöver dra upp det förfarande som man måste ha i dag, vilket som nämnts är både kostsamt och tidskrävande.
Fru talman! Ska jag tolka det som att Kia Andreasson egentligen är mest benägen att vilja ändra utlänningslagen så att det inte ska vara något stadgande om att man ska betala sina resor? Antingen får vi ha lagen som den är, och då ska den efterföljas, eller också får lagen ändras så att det i stället inte stadgas någonting om skyldighet att betala sina hemresor.

Fru talman! Det är knappast möjligt att ta upp en debatt om film utan att kommentera Hollenders film om sexhandeln i Lettland. Jag tycker att det finns all anledning att fördöma den avslutning han kom med i filmen. Det har ingenting med konstnärlighet att göra utan är enbart ett fördömande av hans eget arbete. Det är synd, tycker jag, att filmen som konstart ska drabbas av sådana här saker. Men det inträffar och förmörkar givetvis en mängd andra positiva inslag som präglar filmkonsten, inte minst i Sverige. Samtidigt får detta inte innebära att man ska införa något slags censur i samband med utdelning av bidrag till filmproduktion. Bedömning av kvalitet och förnyelse ska gälla även framdeles, och enstaka misstag kommer alltid att ske och ska givetvis påtalas men inte förstöra för andra. Vi i Folkpartiet anser att det över huvud taget inte ska finns någon censur alls beträffande vuxenfilm. Vi har tidigare fört fram förslag om att ta bort censuren för vuxna, alltså för dem som är över 18 år. Om en producent vill ha lägre åldersgräns är vårt förslag att filmen ska lämnas till statens biografbyrå för klassificering av åldersgränser. Jag hade för inte så länge sedan en interpellationsdebatt med kulturministern om en film, Scary movie. Biografbyrån hade satt åldersgräns 15 år, men kammarrätten sänkte sedan gränsen till 11 år. Det anstötliga i sammanhanget förutom filmen i sig är att granskningskompetensen enligt mitt förmenande sjönk när ärendet gick uppåt i rättshierarkin. Det brukar ju faktiskt vara tvärtom. Jag hoppas att man ser över detta förfarande. Hösten 1999, tror jag det var, hade vi i vår motion från Folkpartiet med ett avsnitt om biografernas förhållande till den nya tekniken och vilka möjligheter och problem den kunde medföra. Vi ville ha ett tillkännagivande om bredbandsteknikens påverkan på distribution av film och biografernas förändrade villkor. Det blev naturligtvis avslag. Det var därför mycket glädjande och intressant att nyligen få en rapport från en arbetsgrupp för e-bio. Där påvisades stora möjligheter för framtiden inte minst för glesbygdsbio att snabbt få till sig nya filmer och att alltså också få en spridning av kultur till landsorten med digital teknik. Här finns oändliga möjligheter inte bara för filmen utan även för andra kulturföreteelser. Sedan kan jag inte låta bli att kommentera det faktum att det numera görs mer film utanför än i Stockholm. Det handlar till stor del om bra initiativ från olika regioner. Sedan har staten också fått möjlighet att stödja verksamheten. Jag har haft någon kontakt med Film i Väst. Jag ser deras utveckling som mycket viktig och mycket riktig. Inte minst har det också blivit en viktig näring med klara sysselsättningseffekter. Det här är bra exempel på regionernas kultursatsning utan att staten planterat ut uppdrag. Det är mot sådana här bakgrunder som jag anser och vidhåller att regionerna själva kan fördela ut kulturpengar på de områden de själva anser är viktiga. Detta är alltså skäl för en kulturpåse från staten till regionerna. Fru talman! Vi har en reservation. Det gäller en fristående filmfond. Den har varit på tapeten - eller duken kanske det ska heta i det här sammanhanget - sedan P O Enquists dagar och troligen innan dess också. Vi i Folkpartiet vill stimulera konkurrens, och därför tror vi på en fristående fond som utöver Filminstitutet ska stödja filmproduktion. Vi har tidigare motionerat och fått avslag beträffande inrättande av en sådan filmfond. I radio och TV-sammanhang kan vi också tänka oss flera fonder. Men det ska vi prata om vid ett annat tillfälle. Jag vet inte vart förslaget om den fristående fonden har tagit vägen. Men det kanske regeringens företrädare här kan tala om. Utskottets majoritet skriver som skäl för avslag på förslaget att man inte vill föregripa regeringens övervägande med anledning av utredningsförslaget. Jag har hört från andra debatter här i kammaren nyligen att förslag bereds i Regeringskansliet. Och det är kanske fallet här också. Men för att möjligen sätta ytterligare fart på den beredningen yrkar jag, fru talman, bifall till reservation 1. Slutligen vill jag med anledning av kristdemokraternas motion om dold textning av svenska filmer på video och DVD också lägga till att det även behövs textning av svensk film på bio. När vi för en tid sedan gjorde studiebesök på Filminstitutet fick vi besked om att det förekommer i enstaka fall. Men menar vi allvar med ökad tillgänglighet för funktionshindrade måste det bli mycket mer av regel än undantag. Det finns inget förslag i den här riktningen i dag. Men det kommer, det kan jag lova, för att också döva och hörselskadade ska kunna få njuta av film på bio.
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 punkt 2 och reservation 2 punkt 3. I dag är det internationella kvinnodagen. Grattis alla kvinnor! För ett par år sedan tog riksdagen beslut om en ny svensk filmpolitik. Vi fastställde att en av de samlade insatser som skulle göras var att förbättra de kvinnliga filmskaparnas villkor. Hur har det gått? Nog borde vi väl kunna utläsa något resultat i dag. 1993-1994 beviljade filmkonsulenterna 11 kvinnliga regissörer förhandsstöd för långfilmsproduktion, och 19 manliga. Nästan dubbelt upp på manssidan, alltså. År 2000 fick 9 kvinnliga regissörer förhandsstöd för långfilm och 17 manliga. Nästan dubbelt så många män igen. Inget har hänt. Kanske kvinnliga regissörer dominerar när det gäller kortfilm och dokumentär? 1993-1994 beviljades 10 kvinnor kort och dokumentärfilmsstöd, och 21 män. Mer än dubbelt så många män, alltså. År 2000 beviljades 35 stöd, varav 13 till kvinnor och 22 till män. Drygt hälften av stödet gick till kvinnliga regissörer. Det här är ju oacceptabelt. Jag undrar vad som har gjorts för att förbättra de kvinnliga filmskaparnas villkor. En fråga med det här innehållet har jag lämnat in i dag. Det kanske finns någon här i kammaren som kan svara på frågan varför ingenting händer. För att spä på ytterligare med den krassa verkligheten, fru talman, kan jag påminna om att av de 35 svenska långfilmsproduktioner som visades på Göteborgs filmfestival hade endast 5 kvinnliga regissörer. Det var Maj Wechselman, Agneta Fagerström, Susanne Bier, Åsa Faringer och Liv Ullman. När pressen talade om det fantastiska filmåret 2000 var det i stort sett endast manliga regissörer som uppmärksammades. Faktum är, fru talman, att ju mer man omnämns i medierna desto större möjligheter har man att få igenom ett manus. Få vågar satsa på ett bra manus med ett okänt namn bakom. Jag tror att det är nödvändigt att ändra på själva strukturen bakom arbetet med långfilmsproduktioner. Regissörer arbetar i dag långa perioder utan lön och får själva driva fram sina projekt till mållinjen. Det är svårt att förena med barn och familj. Även filmproduktionen till Sveriges television saknar kvinnor som regissörer trots att SVT omfattas av samma jämställdhets och demokratimål som samhället i övrigt. Vi i Miljöpartiet tycker att det är dags för regeringen att lägga fram ett förslag till filmfond och har motionerat om det. Det beredda förslaget har legat i Kulturdepartementets byrålåda tillräckligt länge. Hade fonden redan funnits hade de s.k. kvalitetsmedlen aldrig behövt sättas in. Vi vill ha en stark radio och TV i allmänhetens tjänst. Där ingår självklart drama och film. Det finns så rackarns många bra filmmanus som gjorts av kvinnor och som bara ligger och väntar på att bli ett resultat för dig och mig att ta del av. Det gläder mig att Folkpartiet yrkar bifall till Miljöpartiets motion. Jag är bara litet förvånad att inte Lennart Kollmats nämnde att det är just Miljöpartiet han stöder i den här frågan. 8 år tittar oftare på TV och under en längre tid. Detta faktum är extra allvarligt då forskare påvisat att flickor som ser mycket på TV får minskat självförtroende, medan pojkar som ser mycket på TV får stärkt självförtroende. Våldsskildringsrådet belyser jämställdheten i de vanligaste spelfilmerna under några år och säger att de mest populära filmerna har manliga hjältar. Kvinnliga stjärnor lyser med sin frånvaro. Det saknas kvinnor i huvudroller. Huvudkonceptet brukar vara två män i konflikt och en våldsam upplösning. Amerikanska filmer dominerar fortfarande kraftigt: 71 % på bio och 84 % på videosidan. Bland de tio mest sedda filmerna finns endast en kvinna i huvudrollen: Julia Roberts. Påfallande många kvinnliga biroller är besatta med extremt unga kvinnor, vilket är en klar förändring sedan den gamla Hollywoodtiden. Då fanns det starka erfarna kvinnor med karaktär i huvudrollerna. Här är vi avsevärt bättre i Sverige med vår svenska filmproduktion. Jag menar att fortsatta ekonomiska satsningar på svensk film är viktiga från samhällets sida, men vi måste också följa upp jämställdhetsmålen i själva produktionen. I amerikanska medier pågår ständigt debatt om hur alla våldsamma filmer påverkar barns och ungas beteende, men debatten om hur könsroller cementeras och t.o.m. förstärks genom de normer som sprids i utbudet diskuteras mer sällan. Här borde vi i Sverige vara en god förebild. Till sist, fru talman. När det gäller samisk filmproduktion tror vi att det är nödvändigt att gå in med öronmärkta pengar under en kort period. Vi kan kalla det övergångsperiod. De konkurrerar i dag på samma villkor utan att ha något uppbyggt kontaktnät eller några erfarenheter. Positiv särbehandling har visat sig mycket effektiv för att man ska kunna ta sig in på en sluten marknad där alla håller på sitt och där resurserna är knappa.

Fru talman! Under förra året hade 35 långfilmer premiär i Sverige. Många av dem höll en mycket hög kvalitet. Det är ett väldigt gott betyg åt svensk film och svensk filmpolitik. Man kan säga att filmavtalet för år 2000 så långt har gett goda erfarenheter. Men det innebär inte att vi nöjda kan luta oss tillbaka. Det finns fortfarande mycket att göra. En socialdemokratisk filmpolitik utgår bl.a. från ett jämlikhetsperspektiv som innebär geografisk rättvisa, social rättvisa och rättvisa mellan män och kvinnor. Vår ambition är att svensk kvalitetsfilm ska kunna ses av alla och vara tillgänglig över hela landet. När Lennart Kollmats nämner e-bio kan jag bara i långa stycken instämma med honom och säga att i dag är det i sex kommuner klart att man kommer att köra i gång med e-bio till hösten. Det är Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur, Smedjebacken - som hade premiär häromveckan - Degerfors och Vårgårda. På tur står bl.a. Göteborg, Sandviken och Boden. Det är ett pionjärarbete. Det är en av de största filmhändelserna i modern tid. Det innebär att man runtom i Sverige samtidigt kan ha premiär på det som normalt sett endast hade premiär i Stockholm. Det handlar alltså om geografisk jämlikhet. Filminstitutet är med och stimulerar debatten i stor utsträckning. Jag önskar bara att Filminstitutet hade kunnat vara med och ge litet mer materiellt stöd i den utvecklingen. Men problemen gäller inte bara tillgången till film utan också produktionen av film. Vi vill stimulera produktionen av film i hela landet. Det är ett stort kulturvärde att olika lokala och regionala livs och kulturyttringar speglas i filmutbudet. Det berikar inte bara vårt kulturarv utan också vår kunskap och våra perspektiv på tillvaron. Därför är det naturligtvis, precis som Lennart Kollmats sade, glädjande att man också inom branschen börjar upptäcka detta faktum. Den socialdemokratiska satsningen på barn och ungdom gäller självklart också inom filmområdet. Rörliga bilder är i dag en självklar del av barns vardag. Vi måste därför ge barn och ungdomar möjligheter till ett eget skapande inom filmen. När kulturutskottet visar på hur anslagsutvecklingen till visningsorganisationen har varit kan jag bara förvånat konstatera att trots de ökade möjligheter som filmavtalet ger har Unga Örnars riksförbund fått finna sig i att få sitt anslag halverat från 600 000 till 300 000 kr. Det är en sak för Filminstitutet att fundera en extra sväng på, tycker jag. Jag vill också säga något om reservationerna i betänkandet. Ewa Larsson har tidigare talat om att en särskild utvecklingsfond bör inrättas för fria filmare. Frågan har tagits upp tidigare i utskottet, och utredarens förslag är att en fond för stöd till svensk kvalitetsfilm ska inrättas. Eftersom frågan faktiskt, Ewa Larsson, är under övervägande i regeringen, har vi inte för avsikt att nu göra några ingripanden utan avvaktar regeringens förslag. Jag vill också tillägga att redan nu gällande filmavtal faktiskt innehåller bestämmelser om stöd till viss film, bl.a. till oberoende producenter. Jag håller i sak med om att detta är viktiga frågor. Den andra reservation som Ewa Larsson berörde handlar om att ge samerna en positiv särbehandling genom att avsätta särskilda medel för samisk filmproduktion. Jag tycker att det är viktigt att olika minoriteter får möjligheter att producera film. Sådana möjligheter finns också. Jag vill dock samtidigt understryka att det i nuläget också är möjligt att utanför filmavtalet få stöd för detta. Jag syftar då på Sametingets särskilda kulturmedel. Slutligen, fru talman, har moderaterna i ett särskilt yttrande understrukit vikten av ansträngningar för att bevara äldre spel och dokumentärfilmer. Kulturutskottet gjorde för något år sedan - jag vill minnas att det var 1996 - en extra insats för att ge Filminstitutet möjlighet att inköpa en skanner. Detta är ett viktigt led i arbetet på att rädda inte minst gamla fina svenska färgfilmer. Just nu utreds frågan inom Regeringskansliet, och det handlar då om en diskussion om hur en filmvårdscentral i Grängesberg ska kunna organiseras och finansieras. Det finns nu inte anledning att föregripa det arbete som pågår i detta avseende. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Bara en kort fråga till Åke Gustavsson. Av de 35 svenska långfilmsproduktioner som jag och även Åke Gustavsson nämnde är det bara fem som har kvinnliga regissörer. Vi har ändå här i riksdagen beslutat att man ska förbättra de kvinnliga filmskaparnas villkor. Tycker inte Åke Gustavsson att det är märkligt att bara fem av dessa filmer är gjorda av kvinnor? Man skulle nästan kunna tro att kvinnor är en minoritet.
Fru talman! Jo, det tycker jag, och det säger jag inte bara därför att det i dag är internationella kvinnodagen utan också därför att jag tycker att det är viktigt att man stimulerar kvinnors filmskapande. Jag tycker att det är viktigt att man inom branschen verkligen har den här inställningen. Detta filmskapande tillför faktiskt en större mångfald och flera nya infallsvinklar på filmskapandet. Men det finns också ett problem i detta. Riksdagen kan inte styra och ställa för att få filmkonsulenterna att göra på något visst sätt. Det kan hamna i en diskussion om censur osv. Jag tycker att det är upp till branschen att i större utsträckning ta detta ansvar. I sak delar jag dock Ewa Larssons uppfattning.

Fru talman! Den här dagen, internationella kvinnodagen, inleddes bl.a. med att vi i föreningen Pax regi genomförde ett program som handlade om Wendela Hebbe, en av de ledande personligheterna i den svenska kvinnohistorien. Som en mycket viktig del i det programmet ingick ett filminslag. Vi kan med denna insats i föreningen sägas ha kombinerat flera aktuella saker på en gång. Lagom till dess att filmen fyllde 100 år blev den myndigförklarad, dvs. man började då räkna den som en egen konstform. Det är lite sent att bli myndigförklarad först då. Under den tid som har gått har man också kunnat samla ihop ganska mycket till vad vi kan kalla ett filmarv. Dessvärre, fru talman, är det ett farligt och eldfängt kulturarv. Jag tänker då inte på vad som visas på filmerna utan på den rent fysiska materia som många av de tidiga filmerna består av. Det är detta som vi har påpekat i vårt särskilda yttrande. Vi har inte reserverat oss, eftersom det nu, vilket gläder oss, finns särskilda medel avsatta för att renovera äldre svensk film. Vi tycker dock att man dessvärre har satsat lite väl ensidigt på att restaurera färgfilmer från Vi vet ju att det finns filmer från Sveriges guldtid, när Sverige gjorde de kanske finaste filmerna över huvud taget i världen. Jag tänker på Victor Sjöströms och Mauritz Stillers tid på 10 och 20-talet och in på 30-talet. Det är i första hand de filmerna som behöver räddas. När jag säger att dessa filmer är eldfängda beror det på att de t.o.m. kan råka ut för självantändning. De är gjorda på en sådan filmbas att de lätt kan förstöras. Vi är från moderaternas sida väldigt glada över att frågor som vi har drivit ganska länge delvis får en positiv behandling i det här betänkandet. Det gäller de funktionshindrades rätt till deltagande i olika kulturutbud. Det finns nu enligt det senaste filmavtalet medel till detta. Det var en av de saker som gjorde att vi ställde oss bakom detta avtal. Vi ser också att s.k. filmkommissioner, dvs. resurscentrum för filmproduktion, håller på att utvecklas i olika delar av landet. Som här har påpekats gläder det oss speciellt att det inte alls, som så ofta tidigare har varit fallet, har hamnat i den region som vi befinner oss i. Dessa centrum kan vara till stort stöd och till stor nytta för näringsliv och för utvecklingen av kulturen i de regioner där de finns. Åke Gustavsson tog upp frågan om e-bio. Det kommer att bli spännande för oss att se hur den kommer att utvecklas. Vi ser med spänd förväntan fram emot hur man på den vägen, säkert både effektivt och billigt, kommer att kunna underlätta distribution av film. Vi vill med vårt lilla särskilda yttrande markera att vi är oroliga för filmarvet. Det gäller både speloch dokumentärfilm, framför allt från den svartvita epoken. Film från den senare epoken räddas tyvärr inte med hjälp av den skanner som Åke här talade om. Den filmen skulle behöva en extra skjuts. Vi har med vårt särskilda yttrande velat markera att detta för oss är en väldigt viktig fråga.
Fru talman! Det är riktigt att skannern är avsedd för färgfilm, men jag tror å andra sidan att vi är överens om att den var en viktig insats, som tillkom efter ett utskottsinitiativ. Jag vill bara säga att vi i sak inte har några skilda uppfattningar. Det är viktigt att rädda också den svartvita filmen, men den får gärna fortsätta att vara eldfängd, fast i ett annat avseende än rent fysiskt.
Fru talman! Då kan vi kanske sedan också hoppas på lite mera eldfängda debatter, där vi inte tycker på samma sätt på båda håll. Det får bli i ett annat ämne.

Fru talman! Jag vill börja med att ansluta mig till det som Lennart Kollmats inledde med att säga om Hollenders film. De sista sekvenserna i den filmen hör inte hemma inom konsten. Vid årsskiftet 2000/01 trädde det nya filmavtalet i kraft. Jag vill bara kort påminna om vad vi kristdemokrater anförde vid behandlingen av det i riksdagen. Jag vill fortfarande göra riksdagen uppmärksam på att den ordning som vi tycker ska gälla för filmavtal är att riksdagen ska ha möjlighet att besluta om de yttre ramarna, om ifall vi ska ha ett samlat filmavtal eller inte och om vad som i så fall ska ingå i detta. Det betyder inte att vi ska gå in och peta på detaljer. Detta avtal lades på riksdagens bord utan att riksdagen hade haft någon möjlighet att diskutera det. Jag vill också säga att det är väldigt glädjande att se besökssiffrorna på biograferna. Det är många som i dag finner ett nöje i att gå på bio och se film. Vi tycker att det är mycket roligt att det är så. Kristdemokraternas utgångspunkt är att film ska omfattas av en nationell kulturpolitik. Det råder det en politisk samsyn kring. Filmen har tidigare legat i skuggan av andra kulturyttringar. Vi är glada över att film i dag erkänns som en konstart. Arbetet med att säkerställa tillgången till ett brett utbud av värdefull film i olika visningsformer i hela landet är oerhört viktigt. Det är jag glad att filmavtalet också har tagit hänsyn till. Inte minst gäller detta barns och ungdomars möjligheter till eget skapande. För att uppnå detta är uppbyggnaden och stödet till regionala resurscentrumen för film och video av avgörande betydelse. Här finns uppdraget att främja filmpolitiska åtaganden regionalt och lokalt och att främja den filmkulturella verksamheten för barn och ungdomar. Det handlar om visning och spridning av värdefull film, fortbildning på filmområdet, produktion av kort och dokumentärfilm, osv. Listan skulle kunna göras längre. Jag vill passa på att även peka på betydelsen av ett offensivt arbete inom biografområdet och arbetet med att stärka sambandet mellan de regionala resurscentrum som finns och visningsorganisationerna och kanske också peka på de ideella visningsorganisationerna. I den här kedjan av arbetet med att stärka biografernas ställning är också biograferna utanför storstadsområdena av stor betydelse. Fru talman! Jag vill också peka på att det finns en del problem. Jag vill göra riksdagen uppmärksam på en negativ konsekvens av filmavtalets konstruktion som begränsar möjligheten att etablera regionala resurscentrum i de tre länen Gävleborgs län, Jönköpings län samt Östergötlands län. Det är de tre län som i dag står utanför trots att man där har kommit i gång och ligger väl framme i arbetet. De extra medel som man där har fått från Framtidens kultur är helt otillräckligt. Man tappar fart, problemen skjuts på framtiden och man tvingas arbeta i motvind. Vi kan bara föreställa oss vad det betyder för många barn och ungdomar. Det handlar om att skapa, producera, få möjlighet att se och uppleva film som skulle kunna nås av ännu fler om man hade möjlighet att få regionala resurscentrum med det stöd som det innebär. Det här är exempel på vilka konsekvenser det blir för en viktig filmkulturell verksamhet. Det är konsekvenser som inte fick möjlighet att bli föremål för en politisk diskussion i riksdagen just på grund av utformningen av avtalet. Vad svarar socialdemokraterna t.ex. Jönköpings län när man frågar varför man inte kan få bli ett regionalt resurscentrum för film och video? Den kontrollstationsförhandling av filmavtalet som kommer att äga rum år 2002 finns det all anledning att följa. Fru talman! Jag kommer avslutningsvis att kort ta upp ytterligare ett par områden som vi kristdemokrater lyfte fram i samband med att riksdagen behandlade propositionen Ny svensk filmpolitik. Dessa är minst lika aktuella i dag. Det gäller först behovet av forskning kring barns möte med film. Det finns viktiga obesvarade frågor. Det gäller t.ex.: Vilket slags film väljer barn själva och suger åt sig? Vilket förhållningssätt har de till mediebruset? Hur reagerar de på våldsskildringar? Hur bearbetar våra barn och ungdomar sina upplevelser av rörliga bilder? Det är intressanta och viktiga frågeställningar. Det borde ha varit självklart att en sådan forskning kunnat efterfrågas när vi behandlade filmavtalet. Likaså är vi fortfarande helt överens med Filminstitutet om en oberoende översyn av institutet. Fru talman! Eftersom vi kristdemokrater varken vill eller kan ingripa, upphäva eller ändra avtalet under pågående avtalsperiod har vi heller inte någon motion den här gången. Men vi återkommer.
Fru talman! Jag fick en fråga av Gunilla Tjernberg. Först vill jag säga att jag instämmer i att det är viktigt att ge ett ordentligt stöd till visningsorganisationerna. Det försökte jag också säga i mitt anförande, och jag vill gärna understryka det än en gång. Jag tycker också att Filminstitutet kunde göra det lite bättre. När det sedan gäller de län som står utanför är det precis som sägs här. Det får möjligen aktualiseras i samband med kontrollstationsförhandlingarna. Jag var iblandad för något år sedan i Jönköpings län i en diskussion kring detta. Vid den tidpunkten ansågs det dessvärre inte tiden vara mogen. Jag stöder gärna en satsning i de tre län som är kvar. Men det fordras också regionala insatser för att det ska kunna bli verklighet.
Fru talman! Det är bra att Åke Gustavsson visar ett aktivt intresse för just den här frågan. Jag tror att vi måste tillsammans göra någonting från riksdagen och uppmärksamma detta. Enligt vad som kommit till min kännedom har vi här tre län där man i dag mycket väl är beredd att möta upp de krav som ställs för att kunna bilda ett regionalt resurscentrum för film och video. Det kan tyckas märkligt om det finns stelbenta former i ett avtal som förhindrar detta. Om vi tillsammans kan göra någonting i den här frågan tycker jag att det är bra.

Fru talman! En av de viktigaste uppgifterna för svensk filmpolitik är att säkerställa tillgången till ett brett utbud av värdefull film i olika visningsformer i hela landet. En närliggande uppgift är att upprätthålla och utveckla biografens roll som kulturell mötesplats i hela landet. Detta var ett utdrag ur filmpropositionen, som vi antog för något år sedan. Det är så bra uttryckt att det lika bra hade kunnat stå i Centerpartiets kulturmotion. Det finns ingen annan kulturyttring, med undantag för musiken, som når så många människor som filmen. Trots det har filmen tidigare inte haft samma ställning i det offentliga kulturlivet som andra konstarter. Därför är det bra att filmen genom de senaste årens utveckling har kunnat skapa ett strukturbygge som liknar det som har gjorts på teater och musikområdena. Jag gillar med andra ord att man har byggt upp de 17 regionala resurscentrerna för film och video. Det ger möjligheter för regionerna att marknadsföra sig. Det har vi också sett när det gäller några filmer, t.ex. Jägarna. Med de här goda exemplen hoppas jag att man nu ska våga lita på att regionerna får ansvara för kulturbudgeten, precis som folkpartisten Lennart De olika regionala resurscentrerna skapar också sysselsättning. Det har stor betydelse för både närings och regionalpolitiken. Flera regioner och orter har engagerat sig hårt för att få filminspelningar till sig just på grund av att man har insett de positiva effekterna för bygden. Genom att orterna blir kända för många människor ökar också turismen. Därigenom kan ännu mer sysselsättning skapas ute i landet, och det är verkligen guld värt för små orter som kämpar för sin överlevnad. Fru talman! Det finns en motion i betänkandet som handlar om textning av film. Därför vill jag säga några ord om det. Det är viktigt att alla människor kan ta del av all kultur. När det handlar om svenska filmer och videofilmer går tankarna till dem som är hörselskadade. Jag anser att man har rätt att ta del av svenska filmer även om man hör dåligt. Utländska filmer är textade, men de svenska filmerna är i de flesta fall inte det. Det anser jag vara diskriminering. Vi har så sent som för ett par veckor sedan yttrat oss över en handlingsplan, som tar upp bl.a. diskrimineringen. Trots det är inte majoriteten i utskottet beredd att stödja motionen om att utarbeta en standard för dold textning. Anledningen sägs vara att ny teknik snart är på väg, och att funktionen för dold textning då finns med. Okej, det vet jag. Det är ju bra, men som jag ser det ska inte hörselskadade tvingas att köpa nya dvd-spelare för att kunna ta del av dold textning. De ska inte tvingas till stora utgifter. I så fall måste vi kunna erbjuda dem att få köpa dvd-spelare till ett lägre pris - kanske genom att visa upp ett läkarintyg eller liknande. Principiellt tycker jag att hörselskadade ska kunna ta del av filmer första gången de visas, och inte först när de går som textad repris och vi hörande redan har hunnit diskutera dem. Fru talman! På mindre orter spelar de folkrörelseägda biograferna en stor roll för att göra filmutbudet tillgängligt. Även om TV och videodistributionen har ökat människors möjligheter till fler filmupplevelser så kan de inte mäta sig med de ljud och bildupplevelser som man får på en biograf. Den sociala samvaron är också viktig, där man kan dela samma kulturella upplevelse med andra människor. Det som är extra viktigt är att nya filmer ska kunna visas på de små biograferna - för att de ska kunna överleva. Därför är jag glad över att den nya e-bion är på gång nu. Åke Gustavsson talade tidigare under debatten om vilka orter som redan har fått detta och vilka som står i tur att få det. Det är i och för sig än så länge främst städer som har fått det, men det behövs ännu mer i de riktigt små bygderna. Genom att bygga ut detta till de små biograferna så tror jag att det blir ett ökat intresse för folk i småorterna att gå på bio. Då kan man i en liten bygd få möjligheter att ta del av den där nya filmen samma kväll som den har premiär i storstaden. Dessutom är det oerhört positivt att slippa skickandet av filmrullar som lätt skadas. Jag har sett detta på nära håll i den kommun där jag bor. Där gjorde man ett försök med detta. Det var inte med den fina tekniken e-post, utan man kopplade upp sig via ADSL. En skola fick chansen att slippa beställa hem filmerna, utan kunde bara ringa in till kommuncentrumet och säga: Nu vill vi se den eller den filmen! Jag ser bra möjligheter inför framtiden för intresset för film - det kommer att fortsätta att öka.

Fru talman! Svensk film är inne i en mycket positiv utveckling. Det görs mycket svensk film i dag, och folk gillar också att titta på den. Det tycker jag att vi ska vara glada för. Vi har ett filmavtal som ger möjligheter för svensk film att utvecklas. Återväxten av nya filmare är också en viktig del i vår filmpolitik. Här har Filmverkstan och de regionala resurscentrerna för film och video spelat en viktig roll, tror jag. I dag, den 8 mars, kan jag inte låta bli att säga att mer av filmstödet borde gå till kvinnliga filmare. De är underrepresenterade i bidragsgivningen. Jag kan bara hoppas att filmkonsulenterna i en framtid också kommer att tänka på att det bör vara en jämn könsfördelning mellan manliga och kvinnliga filmare. Sedan 1996 har vi statliga filmpolitiska mål. I dem står det ungefär så här: Statens insatser på filmområdet är att utveckla svensk filmproduktion, att säkerställa visning i hela landet, att utveckla biografens roll som mötesplats och att ge främst barn och unga möjlighet att skapa egen film. Man ska också stärka filmens roll i kulturlivet, både lokalt och regionalt, bevara filmen och utveckla det internationella utbytet på filmområdet. Detta är viktiga mål. Dock kan man en sådan här dag säga att det saknas ett mål. Det saknas ett mål som säkerställer att medlen fördelas rättvist mellan kvinnor och män. Men det, fru talman, får vi återkomma till i kommande motioner. Fru talman! Jag känner stark sympati för reservation 1, om inrättandet av en utvecklingsfond. En sådan fond skulle verkligen behövas. Vänsterpartiet har också tidigare motionerat om det. Men nu, när filmavtalet ligger fast, finns det ingen möjlighet att inrätta en sådan här fond inom filmavtalets ram. I så fall skulle vi behöva ta pengar av statens medel. Leif Furhammar gjorde en utredning, där han föreslog att man skulle avsätta 75 miljoner kronor. Som det är i dag kan man ändå under § 19 i filmavtalet få loss vissa pengar just för utvecklingsarbete inom filmen. Det är givetvis inte så mycket som 75 miljoner kronor, men det är ändå något. Jag vill också här i kammaren lyfta fram den möjlighet som public service har. Inom ramen för Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion skulle man kunna inrätta en utvecklingsfond för filmen. Det är en idé som jag överlämnar till Sveriges public service-bolag. Det är något att tänka över. Det vore kanske bra för filmen i framtiden.

Fru talman! Konstnärer ger oss ofta möjlighet att se verkligheten ur nya perspektiv. Genom konsten ifrågasätts och granskas våra invanda föreställningar. Det vi såg som sanning ställs kanske på huvudet. Ibland har vi också anledning att i en offentlig debatt ifrågasätta och diskutera gränserna för den konstnärliga friheten och vad som är konst. Några sådana exempel har vi sett under den senaste tiden. Konsten tvingar oss alltså till eftertanke, till att fundera över oss själva och den värld vi lever i. Flera undersökningar under senare år har pekat på att människor som regelbundet tillägnar sig konstnärliga upplevelser lever längre och mår bättre än andra människor. Att få tillgång till konstnärlig aktivitet kan t.o.m. påskynda tillfrisknandet hos människor. Det har bl.a. Folkhälsokommittén tagit fasta på i sin utredning Hälsa på lika villkor som kom alldeles nyligen. De skriver så här: Positivt engagemang och deltagande i kulturella aktiviteter är främjande för hälsan. Att möta nya upplevelser, delta i skapande verksamhet, läsa böcker, få social och kulturell stimulans - allt handlar om att få nya perspektiv och också få nya redskap att tolka sig själv. Direkta kulturaktiviteter i vården har gett positiva resultat för patienternas hälsa. Kulturen som både en skapande och läkande kraft är underskattad. Hur behandlar vi då den grupp människor som tillför samhället allt detta, som ger oss möjlighet att leva och inte bara överleva? Någon har sagt att politiker tycker mer om kultur än om kulturarbetare. Som situationen för konstnärerna ser ut i dag måste vi konstatera att påståendet delvis stämmer. Trots många utredningar, diskussioner och rapporter kvarstår faktum att många konstnärer har svårt att överleva på det de tjänar på sin konstnärliga utövning. Många lever ständigt på den ekonomiska ruinens brant. Socialförsäkringssystemen, skattelagstiftningen, pensionssystemet och andra regler är inte anpassade efter konstnärernas arbetsvillkor och livssituation. Deras mycket speciella arbetsvillkor med korta perioder av intensivt arbete med en dräglig inkomst följt av långa perioder utan arbete gör att de ofta faller utanför de generella trygghetssystemen. Arbetsvillkoren avviker helt enkelt för mycket från de förutsättningar som de här systemen utgår ifrån. Det har resulterat i att bland de etablerade yrkesverksamma konstnärerna ligger arbetslösheten på mellan 35 % och 50 % och inkomsterna är i genomsnitt 17 % lägre än hos befolkningen i övrigt, detta trots att ungefär 60 % av konstnärerna har en högskoleutbildning som är tre år eller längre. Siffrorna kommer från TCO:s kulturrapport. Det är inte första gången som riksdagen uppmärksammar de brister som finns. Vissa försök har gjorts för att förbättra konstnärernas arbetsvillkor. Vi tycker t.ex. att det är positivt med det extra stödet till arbetsförmedlingen för att skapa centrumbildningar och stödet till en tredje anställningsform inom teatern. Jag tycker att det är särskilt intressant att initiativet och förslaget till den tredje anställningsformen kom från Teatrarnas Riksförbund. Jag tror att det är så man ska arbeta. De som finns närmast problemen har också ofta närmast till förslagen till lösningar på dem. De här positiva förändringarna innebär ju inte att det inte fortfarande finns mycket kvar att göra. Vi måste fortsätta att arbeta för att samtliga politikområden anpassas och samordnas så att rimliga hänsyn kan tas till konstnärernas mycket speciella förhållanden. Jag tycker inte att det duger att, som majoriteten gör, hoppas på att något ska hända under året när det gäller kartläggningen av bl.a. socialförsäkringsfrågor i förhållande till konstnärlig verksamhet som regeringen aviserat. Både den kartläggningen och de viktiga pensionsfrågorna måste hanteras inom den allra närmaste framtiden. Det är faktiskt en stor skandal att många av de skådespelare - för att ta ett exempel - som brukar betecknas som folkkära därför att de tillfört oss så mycket glädje under sin aktiva period, själva har svårt att klara sig när de uppnår pensionsåldern och inte längre står i rampljuset. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att människor behöver konst i sin närmiljö. Vi måste skapa möjligheter för konsten att nå ut till alla människor för att på det sättet bli en positiv kraft i samhället. Som en motvikt till den kommersialiserade masskulturen har konsten en viktig roll att spela, bl.a. som en förmedlare av värden och som en röst i samhällsdebatten. Bildkonsten har en särställning när det gäller den nära vardagliga konsten. Tavlor, skulpturer och installationer får inte enbart placeras på museer och utställningshallar för att där beskådas av relativt få, utan måste få plats i det offentliga rummet. Att 1 % av kostnaden i det offentliga byggandet ska gå till konstnärlig utsmyckning och planeras in redan från början måste ju vara ett minimikrav. Det är ett sätt att både skapa arbetstillfällen för konstnärer och sprida konsten till fler människor. För att ytterligare lyfta fram betydelsen av den offentliga konsten anser vi att varje kommun borde ha en särskild plan för den konstnärliga utsmyckningen. Genom att dessutom knyta konstnärsstöden mer till särskilda projekt eller konstnärliga uppdrag skulle konsten komma fler till del. Det är förstås viktigt att det genomförs på ett sätt som inte inskränker den konstnärliga friheten och mångfalden. Konstnärsnämndens uppgift är, förutom att fördela en stor del av det stöd som går direkt till konstnärerna, att bevaka konstnärernas ekonomiska och sociala villkor för att ge regeringen underlag för förbättringar. Enligt egen utsago har det arbetet fått nedprioriteras därför att bidragsgivningen upptar så mycket tid och resurser. Det är naturligtvis en ohållbar situation som regeringen måste se över inför nästa budgetarbete. Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att för att få behålla och utveckla den höga konstnärliga kompetens vi har i Sverige måste vi förbättra konstnärernas möjligheter att verka. Man hör ibland skådespelare och andra konstnärer säga att de lever för sin publik. Men när ridån går ned måste de också ha något att leva av. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Kulturutskottets betänkande nr 3 behandlar konstnärsfrågor. Det är en återkommande men mycket viktig fråga, därför att många av våra duktiga och välrenommerade konstnärer har svårt att få ekonomin att gå ihop. antogs bl.a. följande riktlinjer: Statens insatser bör syfta till att skapa sådana möjligheter för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för konstnärligt arbete samt att anpassa regelverket på alla politikområden så att rimlig hänsyn kan tas till konstnärernas speciella förhållanden. Det är bra mål som alla ställer sig bakom. Just därför är det förbluffande att när man går från ord till handling så gör man någonting helt annat. De initiativ som regeringen tillsammans med stödpartierna hittills tagit handlar mest om att låsa in konstnärerna i ett bidragsberoende i stället för att, som det står, se till att man kan basera sin försörjning på ersättning för konstnärligt arbete. "I ett idealtillstånd, om man nu tycker att kulturen är så viktig, ska allt vara allmänfinansierat. Fast vi vet att det inte kommer att fungera." Så sade kulturministern i en debatt förra året i kammaren. Det tyder ju på, trots den lilla brasklappen på slutet, att regeringen anser att konstnärer ska leva på bidrag och på politikernas goda vilja snarare än på sin egen kapacitet. Ett högre grundavdrag och sänkta skatter, som vi moderater föreslår, kommer att underlätta för många av våra hårt pressade konstnärer. För framför allt våra bildkonstnärer är medelinkomsten mycket låg. Den ligger på runt 100 000 kr, och detta inkluderar också s.k. brödjobb. Både konstnärsyrket och konstnärernas roll har förändrats under senare år. Därför är det viktigt att vi som handhar lagstiftningen är observanta och rättar till det som är gammalt och förlegat. När utskottet besökte Konstnärsnämnden i början av året påtalade man att skatten är ett stort problem för konstnärer. Tonsättares royaltyintäkter är ett exempel där det dras både skatt och sociala avgifter, vilket gör att redan låga inkomster blir ännu lägre. Svårigheten för företag att göra avdrag för inköp av konst påverkar också situationen negativt. Ett privat företag kan t.ex. köpa design och dra av kostnaden, men man får inte dra av kostnaden för inköp av en utsmyckning. Tvärtom måste den finnas kvar i bokföringen om verket skulle stiga i värde. Med nuvarande skatteregler drar sig många företag tyvärr för att köpa samtidskonst, något som jag inte tycker är rimligt, eftersom det begränsar konstnärernas möjligheter att öka sin försäljning och därmed basera sin försörjning på sin konst. Finansministern svarade så här i en debatt om sponsring: "Det finns inget skäl till okunskap om nuvarande lagstiftning. Denna är alldeles klar när det gäller avdragsrätten för sponsring." Ändå är det just oklarheten, som de flesta talar om. Och att det är oklarheter är kanske inte så konstigt, eftersom de generella riktlinjerna återfinns i kommunalskattelagen från 1928. Sponsringen för kulturen sker på andra villkor än för idrotten, eftersom det är mycket lättare att visa märken och företagsnamn på idrottsutövare än att måla in dem i en tavla. Sponsring handlar inte enbart om pengar utan också om något som är mycket viktigare, nämligen att föra ut konst och kultur till nya grupper i samhället. Det som är märkligt är att socialdemokrater och vänsterpartister som är så emot kultursponsring tycker att det är bra för idrotten. Vad är skillnaden? Hur kan idrotten bli mer fristående än kulturen av sponsring? Teateralliansen har permanentats, eftersom det har visat sig att verksamheten fungerar bra. Det är inget som vi moderater motsätter oss i princip, men det finns många fler yrkesgrupper inom kulturen som också skulle behöva hjälp med att hitta nya arbetsgivare. Därför vill vi att regeringen initierar bildandet av ett bemanningsföretag som innefattar fler kulturskapare. Ett bemanningsföretag av den typen kan mycket väl klara sig själv, precis som de bemanningsföretag som vi i dag har på marknaden, men vi tror att man behöver lite hjälp i starten. Utskottsmajoriteten avslår också vårt förslag om att utveckla privata försäkringsalternativ, liknande dem som Författarförbundet administrerar. Vi tror att den här typen av försäkringslösningar behövs för att öka konstnärernas möjligheter att få en bättre pension. Det är märkligt att majoriteten inte har insett de problemen. Jag har tidigare här berättat om vårt besök hos Konstnärsnämnden. Även problematiken med konstnärernas låga pensioner togs upp vid vårt besök. Och det har vi ju hört om tidigare här i kammaren. Utskottsordföranden Inger Davidson nämnde det. Man sade bl.a. att det kommer många ansökningar om pensionsbidrag och att man också tillstyrker en del ansökningar trots att man, som Sonja Martinsson Uppman sade, vill göra konst av pengarna, inte dela ut pensioner. Här måste man ta krafttag från regeringens håll. Fru talman! Därmed vill jag yrka bifall till vår moderata reservation nr 1, under punkt 1, i betänkandet. Jag står självfallet bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till den.

Fru talman! Det betänkande som vi debatterar behandlar ett antal motioner från de två senaste riksmötena. Det handlar alltså om konstnärernas villkor och inriktningen av det statliga stödet till konstnärer. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motionsyrkanden och de fem reservationer som har fogats till betänkandet. Fru talman!

Under åren har det varit flera utredningar om konstnärernas villkor, och 1998 lade regeringen fram flera reformförslag för att underlätta för konstnärerna att basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete. Det var förslag som också riksdagen biföll. Förslagen innebar en förstärkning och komplettering av ersättningen till konstnärer och stimulans av deras arbetsmarknad för att öka efterfrågan. Dessa beslut har också under de följande åren följts av uppräkningar av de statliga medlen. Avsikten är att förbättra villkoren för de yrkesverksamma konstnärerna genom tryggare anställningsformer och förbättrad effektivitet vid förmedling av konstnärliga uppdrag. Vissa försöksverksamheter inom arbetsmarknadspolitiken, som det beslutades om 1998, permanentas under 2001, som vi har hört om här tidigare. Det gäller arbetsförmedling vid centrumbildningar och en tredje anställningsform inom Teateralliansen AB. I 2001 års budgetproposition lämnas en sammanfattning av de gjorda reformerna, och det konstateras att den statliga bidragsgivningen och de statliga ersättningarna ger många yrkesverksamma konstnärer ekonomisk grundtrygghet och möjlighet att försörja sig på sitt konstnärliga arbete. Arbetstillfällen av mer fast karaktär finns endast i begränsad omfattning och då främst för ett begränsat antal konstnärsgrupper. På grund av de förhållanden som råder på den konstnärliga arbetsmarknaden har de statliga stödformerna för konstnärer ytterligare ökat i betydelse då inkomsterna av konstnärligt arbete ofta är mycket låga. De statliga stöden är också enligt Konstnärsnämnden ofta direkt avgörande för konstnärernas möjligheter att upprätthålla det yrkeskunnande som är grunden för deras möjligheter att skaffa sig inkomster av konstnärlig verksamhet, vilket också har betydelse för kvaliteten i det konstnärliga arbetet. Konstnärsnämnden som har i uppdrag att fördela bidrag och att bevaka konstnärernas ekonomiska och sociala villkor anser sig tvungen att prioritera arbetet med bidragsfördelningen på bekostnad av bevakningen av konstnärernas förhållanden. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Utskottet förutsätter att Konstnärsnämnden diskuterar detta problem med departementet och finner en lösning. Moderaterna vill enligt motion Kr230 och reservation nr 1 bl.a. avveckla olika former av stöd och bidrag, t.ex. visningsersättning, utställningsersättning, konstnärsbidrag och projektbidrag. Att konstnärerna, enligt moderaterna, är tveksamma till sådana bidrag har jag inte uppfattat i mina kontakter med konstnärer. I den moderata motionen står det vidare att det ska skapas möjligheter för konstnärerna att få sina verk framförda och visade inför publik. Det är ju precis vad den förda politiken gör. Den underlättar för konstnärer att visa upp sina verk. Exempel på det är just visningsersättning och arrangörsstöd, som moderaterna då vill avveckla. Resultaten inom konstnärsområdet visar att i stort sett samtliga bidrags och stipendieformer leder till att mottagarnas möjligheter att arbeta med sitt konstnärliga skapande ökar. När det gäller Bildkonstnärsfondens tvååriga arbetsstipendier bedömer ca 85 % av bidragsmottagarna att de under de närmaste åren kommer att ha bättre möjligheter att försörja sig på konstnärligt arbete. Det är också mycket viktigt att generella regelverk på andra samhällsområden tar hänsyn till de speciella villkor som gäller för konstnärerna, och vi har ju beslutat här i kammaren att så ska ske. Det gjorde vi när vi beslutade om en förändrad arbetslöshetsförsäkring. I den moderata motionen föreslås också en minskning av utbildningsplatserna för konstnärliga utbildningar för att motverka den överetablering och obalans som råder på kulturarbetsmarknaden. Utskottet anser i stället att det är de åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken som det har beslutats om som ska komma till rätta med de problemen och inte färre utbildningsplatser inom konstnärsområdet. Reservation nr 4 från moderaterna gäller bildandet av bemanningsföretag för kulturarbetare som ett alternativ till den numera permanentade försöksverksamheten med en tredje anställningsform inom teatern. Utskottet anser att den nu permanentade verksamheten har visat sig vara framgångsrik och att den har skapat en god grund för fortsatt verksamhet. Utskottet anser inte att det behöver tas ett statligt initiativ för att tillskapa bemanningsföretag för kulturarbetare som inte ska vara statligt styrt. Privata försäkringsalternativ för konstnärer föreslås i reservation nr 5. Utskottet utgår ifrån att regeringen påbörjar kartläggningen av socialförsäkringsfrågorna och förutsätter att regeringen i kommande budgetproposition redovisar både detta arbete och den översyn av pensionsfrågor som också omnämns i budgetpropositionen. Därmed yrkar jag avslag på den reservationen. kan jag säga att jag instämmer i mycket, och jag noterar att kristdemokraterna och moderaterna står långt ifrån varandra i politiken när det gäller konstnärernas villkor. Mycket av det som Inger Davidson tog upp har vi möjlighet att debattera senare här i kammaren när vi ska behandla betänkandet om bild och form. Fru talman! De reformer som genomförts behöver självfallet följas upp och utvärderas. I Konstnärsnämnden och Sveriges författarfonds årsredovisningar sker en årlig rapportering av resultaten och utvecklingen på området, och även i regeringens resultatbedömningar i budgetpropositionerna. Det pågår också ett arbete inom Kulturdepartementet med att utveckla mål och resultatstyrningen. När en tids erfarenheter har samlats in av 1998 års reformer förutsätter utskottet att effekterna av reformerna och överensstämmelsen mellan riksdagsbeslut och uppnådda resultat redovisas för riksdagen. Till sist vill jag kommentera reservation nr 3 av Miljöpartiet när det gäller införande av ett generellt konstnärsstöd. ansåg utskottet att det inte fanns förutsättningar att införa ett generellt konstnärsstöd. Effekten och inte formen borde vara det viktigaste vid valet av insatser för konstnärerna. Så tyckte vi då, och så tycker vi nu. Det finns i dag ingen anledning till ett ändrat ställningstagande. Fru talman! Utskottet anser också att de statliga insatserna för att förbättra konstnärernas villkor även fortsättningsvis ska vara en prioriterad fråga inom kulturpolitiken. Det är även angeläget att ökade insatser för konstnärerna nyttjas till att undanröja skillnader mellan kvinnor och män inom konstnärsyrket. Utskottet anser inte att det finns anledning att ändra inriktning på den förda konstnärspolitiken. Med det yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Redan i debatten 1998 sade Eva Arvidsson precis samma sak om att det är viktigt att stimulera konstnärernas arbetsmarknad. Det har vi hört i kväll också. Men trots det, Eva Arvidsson, har inte bildkonstnärernas eller kulturskaparnas löner eller försörjningsmöjligheter ökat avsevärt under dessa två år. Jag vill berätta vad en konstnär sade alldeles före jul i en undersökning som jag läste: Att vara bildkonstnär är en mycket sorglig historia i ekonomiskt hänseende. Man är inte arbetslös men inkomstlös. Det är mycket gratisarbete. Jag skulle vilja att Eva Arvidsson gav några konkreta exempel, förutom de bidragssystem som hon har talat om, på hur bildkonstnärerna givits ökade försörjningsmöjligheter.
Fru talman! Jag kan börja med att hålla med Anne-Katrine Dunker. Jag tycker också att det fattas mycket på detta område, framför allt när det gäller bild och formkonstnärerna. Det är mycket mer som måste göras. Men de pengar som har lagts till vad beträffar visningsersättning och arrangörsstöd gör att de har större möjligheter att komma ut och visa sin konst. De har lång utbildning. De har låga löner. Det finns mycket att göra. Jag kan instämma i det, men jag tror inte på de förslag som Anne-Katrine Dunker ger eller på att enbart det skulle räcka. Det behövs många fler förslag, och man får ta det stegvis.
Fru talman! Det skulle ändå vara intressant att höra om det fanns ytterligare förslag. Eva Arvidsson talar bl.a. om visningsersättningen. Är det rimligt att se det som en extra försörjningsmöjlighet när exempelvis 0,27 % av den totala budgeten på Moderna museet går till konstnärerna? Om vi ser på andra institutioner är det nere på 0 %, 1 % och möjligtvis 4 % av budgeten. Tycker Eva Arvidsson att det är ett sätt att ge konstnärerna extra försörjningsmöjligheter? Jag ser fram emot att Eva Andersson kommer med några konkreta förslag som inte gäller bidrag. De flesta vill i alla fall leva på den konst och den kultur de skapar och inte på andras välbefinnande.
Fru talman! Det mesta som köps av konstnärerna köps av kommuner och landsting. Eftersom tiderna är bättre i dag ökar också de inköpen. Men om man lägger mer pengar på utställningsersättning - jag har träffat många konstnärer som är tacksamma för det - ökar möjligheterna för konstnärerna att komma ut och för att synas. Men det viktigaste i dag tror jag är socialförsäkringssystemet och pensionsområdet. Regeringen har redovisat att man ska titta på det och att man ska återkomma med den frågan. Det vet jag är någonting som konstnärerna verkligen är oroliga för.

Fru talman! Konstnärer är en oumbärlig del av kulturlivet. De bidrar till att föra kulturen framåt och finna nya uttrycksformer. Det är därför av största vikt att konstnärer ges sådana villkor att de kan ägna sig åt sin kulturgärning i så stor utsträckning som möjligt. Våren 1998 föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna förslag till förbättringar för konstnärernas villkor. Det innebär förstärkningar och kompletteringar av ersättningar till konstnärer och stimulans av deras arbetsmarknad för att öka efterfrågan. Det är förslag som vi i Centerpartiet stöder, och vi tycker alltså att det är mycket bra. De reformer och det ökade statliga stöd till konstnärerna som det beslutades om 1998 och som stegvis konkretiseras i budgetpropositionerna för åren 1999, 2000 och 2001 måste verkligen följas upp och utvärderas. Det är också utskottets mening att en utvärdering ska genomföras. Det ser vi fram emot i Centerpartiet. Vi i Centerpartiet har i vår grundskolemotion föreslagit att konstnärer ska arbeta med elevernas bildundervisning för att professionella yrkesutövare ska kunna stimulera elevernas kreativa ådra och inte minst för att eleverna ska kunna bearbeta de bilder de gjort. Eleverna har ett behov av att få berätta och bearbeta bilderna. Då är det viktigt att utbildad och kunnig personal finns tillgänglig. I dag använder vi ofta bilder för att flyktingar ska få bearbeta sina trauman, men alla våra barn har upplevelser som de kan behöva bearbeta. Då är det bra om vi har utbildade människor som brinner för den konstnärliga ådran. Förutom att det stärker skolans bildundervisning ger det jobb och lön till konstnärer som kanske har svårigheter att försörja sig på sin egen konstproduktion. Fru talman! Vi människor har behov av god konst i många olika sammanhang, inte minst i offentliga lokaler. Kommunerna bör därför ha planer för den konstnärliga utsmyckningen, skriver kristdemokraterna i motion 313. Vi håller med om att det är viktigt. Så är det också i många kommuner redan nu - det finns planer. Dessutom har kommunerna avsatt pengar till utsmyckning i samband med att de bygger eller reparerar olika byggnader. Ofta kan det vara 1⁄2-1 % av byggkostnaderna. Det är något som vi hoppas ska kunna öka ännu mera, och vi hoppas att det inte bara ska handla om byggnader utan även om infrastrukturen. När det gäller utnyttjandet av konstnärers konstverk i samband med byggnationer tycker vi att konstnärerna bör vara delaktiga redan från projekteringsstadiet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att brukarna ska vara delaktiga i utsmyckningsplanerna. Jag har fått uppleva detta på nära håll i en nybyggd skola där eleverna verkligen har fått vara med och vara delaktiga i utsmyckningen. Känslan av att se barnens glädje, att se hur de gör konsten levande då de varit med och tagit fram den, går inte att med ord beskriva. Där ser man vikten av att brukarna får vara med och bestämma om den konstnärliga utsmyckningen. Vid upphandling av konst är det också viktigt att möjligheten till anbudstävlan utnyttjas. Ansökningarna bör då lämnas in med t.ex. dolt namn för att alla konstnärer ska kunna tävla på samma villkor. I annat fall kan det lätt bli så att vissa konstnärer gynnas på grund av att de är kända, eller kanske för att de tillhör ett visst förbund. Jag kan inte undgå att säga några ord om en motion från Moderaterna som jag är lite förundrad över. Det gäller detta med bemanningsföretagen. Jag är lite förvånad över att Moderaterna vill att staten ska ta ett ansvar för att försöka få i gång ett bemanningsföretag. Jag trodde inte att det låg i Moderaternas politik att jobba på det sättet.
Fru talman! Nej, det är alldeles riktigt, Birgitta Sellén, att vi normalt inte tycker att staten ska ta ansvar. Men eftersom det här är en väldigt ny uppgift för ett bemanningsföretag - man kan säga att det är jungfrulig mark - anser vi att staten bör vara med och initiera själva arbetet. Sedan tror vi, när man har fått i gång arbetet, att det finns möjligheter för marknadskrafterna. Men eftersom det gäller flera olika typer av kulturskapargrupper behöver också staten vara med och ta ett ansvar. Vi tycker att det är viktigt att man gör det.
Fru talman! Jag är av den uppfattningen att bemanningsföretagen är så oerhört kreativa i sin förmåga att om de får idéerna kan de förverkliga dem utan att staten finns med och trycker på. Men sedan har jag en liten fundering. Nog är kulturarbetare tusenkonstnärer, men jag har svårt att se hur ett bemanningsföretag ska kunna serva med hela bredden. Anställer man en saxofonist är det knappast troligt att den personen kan vara t.ex. skådespelare. Jag tror att verksamheten i sig är lite svår. Jag tror att det är bättre att det finns möjlighet att ta kontakt med teatern för att höra om det finns någon skådespelare, kontakta en musikförmedling osv. Jag vet att bemanningsföretagen har svårigheter att tänka sig hur man ska lösa tillsättning av ett jobb. Det handlar ju om att bemanningsföretaget är skyldigt att hålla människor i arbete på heltid.
Fru talman! Det är just därför vi tycker att det är väldigt viktigt att staten finns med och tar de här kontakterna med de olika organisationer som finns. Vi har många små amatörteatergrupper, vi har symfoniorkestrar, vi har en rad olika arrangemang runtom i vårt land som behöver tillfällig förstärkning, och under året kan detta fylla upp för många kulturskapare. Det är här vi vill att man ska gå in och titta på de möjligheterna. I kontakter med kulturskapare har detta också bemötts positivt.
Fru talman! Det är klart att jag som saxofonist, som exemplet var, skulle tycka att det vore bra om jag kunde bli anställd av ett bemanningsföretag och veta att jag hade lön hela tiden. Självklart är det så. Här i Stockholm skulle de kanske också få jobb, och här i närheten, men i Kiruna, i Sveg och i Blomstermåla blir det problem. Där blir det så stora kostnader att jag inte ens tror att man har möjlighet att leja in dem som är anställda i bemanningsföretaget.